Fru talman! Jag förstår att Bo Hammar inte tycker att den är hållbar, eftersom han har hamnat på en annan linje, men att detta skulle innebära att han har rätt är en konstig slutledning. Han sade inledningsvis att det kanske är bra att miljöpartiet är klasslöst och inte har några direkta bindningar. Jag tror att det är mycket bra i dessa frågor. Vi kanske kan se ganska nyktert på fackföreningarnas roll i kommunala nämnder. Vi har inte sagt nej till de fackliga organisationernas rätt att arbeta. Det var också därför som vi valde en liten annan kurs när det gällde reservationstexten än vad de borgerliga partierna hamnade på. Vi tyckte att den andades en något för stor — allmänt hållen — fackfientlighet. Vi kan inte riktigt förstå att de fackliga organisationerna skall ingå i de valda styrelserna och nämnderna, även om de lyder under dessa arbetsområden. Det finns möjligheter för fackförbunden att få gehör för sina uppfatt ningar på det rent arbetsmarknadspolitiska området. Det finns MBL-avtal och MBL-förhandlingar även på det kommunala området. Jag tycker vidare att man litet väl snabbt vill komma ifrån frågan om folkomröstningar. Jag tror inte att man vinner något på att kväsa opinioner. Jag tycker att Sovjet och hela öststatsproblematiken är ett typexempel på att det är bättre att föra upp opinionsklyftorna till ytan och diskutera dem. På det sättet får man en ny dimension på frågorna. Det finns ingen anledning att lägga locket på när det gäller det förhållandet att vi har ett våldsproblem eller att det finns invandrarfientliga grupper i samhället. Vi måste skapa en medvetenhet och ett personligt ansvar hos den enskilda, och då menar jag att man inte skall lägga locket på. Man tar upp exempel på sådana här frågor som man vill stoppa, men det kan i vissa lägen vara mycket bra att få i gång en breddning av demokratin och en vidgning av engagemanget via folkomröstningar. Det kan gälla kringfartsleder, som berör många människor i en kommun, och det kan beröra stora satsningar på miljöområdet, som skulle leda till skattehöjning osv. För den som vill ta ett ansvar för en breddning av demokratin tror jag att folkomröstningar är en väg att gå, tillsammans med många andra.
Fru talman! Jag tror inte att det huvudsakliga demokratiproblemet i Sovjetunionen är avsaknad av folkomröstningar. Jag tror inte heller att folkomröstningar är vägen till en nödvändig demokratisering. Detta sagt bara som en parentes. Hans Leghammar måste bestämma sig för om vi skall ersätta den representativa demokratin med folkomröstningar. Vill han att vi skall avgöra vägutbyggnader, miljöfrågor och allt möjligt annat med hjälp av folkomröstningar, är det en respektabel synpunkt, men då skall han säga det. Han måste ha något slags huvudlinje. Är det den representativa demokratin som skall gälla, kompletterad med folkomröstningar, eller skall vi öppna alla slussar och genomföra folkomröstningar ungefär efter den schweiziska modellen? Den har ju ofta fått sådana resultat som exempelvis nej till kvinnlig rösträtt, eftersom frågorna inte varit insatta i något helhetssammanhang. Detta är en fråga som jag tycker att miljöpartiet borde fundera på. Detta att vara klasslös innebär ett problem, nämligen att det ibland är svårt att ta ställning till och förstå motsättningar mellan lågavlönade, förtryckta människor som arbetar under svåra förhållanden, och deras arbetsgivare. Då hamnar man i den positionen att man säger att dessa människor inte får vara företrädda i nämnderna på det sättet att de har en insyn och alltså kan vara med och påverka t.ex. sin arbetsmiljö. Det handlar inte om att alla dessa människor har rösträtt, utan om att de skall ha en elementär insyn. Om man inte begriper hur dessa människors situation och problem ser ut, kan man alltså hamna i den positionen att man säger att de skall kastas ut ur dessa nämnder och inte ha någon insyn, samtidigt som man i andra sammanhang vitt och brett talar om vikten av ökad insyn och öppenhet. Det håller inte.
Fru talman! När det gäller öppenheten är det mycket lätt att ge fackföreningarna insyn, nämligen genom att bredda möjligheten till öppna nämndsammanträden över huvud taget. Då har också facken möjlighet till insyn. Jag förstår inte att facken skall ha rätt till större öppenhet än många andra institutioner och organisationer, eller t.o.m. valda partier. Faktum är att både miljöpartiet och vpk utestängs från många sammanträden där de fackliga organisationerna har möjlighet att höra vad som håller på att hända. Jag är för den stora öppenheten. Sedan vill jag gå tillbaka till detta med rådgivande folkomröstningar. Vi har aldrig hävdat annat än att det skall vara kompletterande sådana. Vi tror att det är viktigt att bredda demokratin, debatten och det personliga ansvaret hos oss politiker att föra ut sakfrågorna. Om det går snett i en politisk omröstning i Schweiz eller i Sverige, t.ex. i Sjöbo, ligger faktiskt en hel del av problematiken på oss politiker, eftersom det är vi som skall försöka vara opinionsbildare, som skall försöka bredda demokratin. Det ligger alltså ett stort ansvar på oss att föra ut budskapet. Vpk svär sig för lätt fritt från detta ansvar. Om det går snett i en folkomröstning, har vi politiker inte fått ut vårt budskap ordentligt.

Fru talman! Jag beklagar att vi måste föra en lång kommunallagsdebatt här i kväll som egentligen är rätt onödig. En stor del av de ärenden som vi nu behandlar är föremål för överväganden inom utredningsväsendets ram.

Debatten gäller helt eller delvis, förutom en hel del motioner som utskottet har avstyrkt i enighet, de frågor som tas upp i reservationerna 5,6,7,8,9,11,13,14,15 och 16, på vilka jag omedelbart yrkar avslag. Jag kanske återkommer till dem senare. Jag vill också skicka med en tanke om hur vi framöver skall handha debatterna här i kammaren. Med en allt stridare motionsflod måste vi kanske bättre sortera de betänkanden som vi lägger fram i kammaren, inte minst mot bakgrund av att detta utskott har ett särskilt ansvar för riksdagens arbetsformer. Borgare och miljöpartister vill öka möjligheten att dela kommuner. Vi har nu kommit i ett läge där kommunreformen har ”satt sig”. Det har skett några delningar av kommuner, och läget är ganska gott. Jag behöver inte gå längre än till min egen kommun för att konstatera att det förvisso har talats om delning, men där de borgare som är i majoritet i kommunstyret är de första att betona att det skall vara en kommun. Det har förekommit en del märkliga uttalanden i debatten. Stig Bertilsson sade något om att delningar kunde prövas. Det lät ungefär som om han tyckte att man kunde se om det blev bra, och om det inte blev bra skulle kommunerna läggas ihop igen — det var inte så märkvärdigt. Det är ett något lättsinnigt sätt att se på saken. Det handlar trots allt om rätt stora apparater, och det kan också bli fråga om att ge ut en och annan skattekrona på sådana experiment. Ylva Annerstedt räknade nogsamt upp nackdelarna med kommunsammanslagningarna, men jag menar att det nog också finns många fördelar med dem -— jag skulle kunna räkna upp dem, men det gör jag inte. Det finns bättre sätt att stärka demokratin i kommunerna, och jag yrkar därför avslag på reservation 1. I detta betänkande behandlas flera förslag som låter demokratiska och bra, t.ex. om öppna sammanträden med nämnder och utskott och om direktvalda organ. Jag är rädd för att dessa förslag i många avseenden åstadkommer motsatt effekt. Delvis öppna sammanträden kan skapa mera krångel. Jämförelsen med riksdagsutskottens möjligheter till öppna utfrågningar är haltande; de kommunala nämnderna har trots allt inte den typen av verksamhet. Jag är också rädd för att man kan hamna i det läget att besluten snarare flyttas längre från dem som inte direkt deltar om t.ex. direktvalda organ införs. Man kan alltså motverka sitt syfte. Det är knappast troligt att en kommunstyrelse skulle vara särskilt intresserad av att lägga ut mycket verksamhet på en kommundelsnämnd som har en annan politisk majoritet. Det har sagts mycket om folkomröstningar, och en hel del har varit intressant — frågan tillhör följetongerna i utskottet. Stig Bertilsson hade en idé om att skattehöjningar därigenom skulle kunna stoppas. Det är också en intressant fundering, inte bara därför att den är avslöjande när det enbart talas om skattehöjningar och inte om skattesänkningar, som tidigare har nämnts, utan också därför att skattefrågan är en kärnfråga i den kommunala självstyrelsen. Frågan är nära förknippad med all verksamhet som bedrivs i kommunerna. För att få till stånd en vettig folkomröstning om skatten skulle man gå ut med alla de olika budgetförslagen från partierna, och det skulle bli fråga om fem, sex, sju, eller åtta olika förslag, beroende på hur många partier det finns i en kommun. Jag vill påstå att vi har en sådan folkomröstning vart tredje år, och jag är tveksam om vi skulle mäkta att ha folkomröstningar oftare. Det är inte meningen med majoriteten i denna kammare, om jag har förstått det rätt. Hans Leghammar har litet märkliga utgångspunkter, som till stor del har genomdebatterats. Jag kan ändå inte låta bli att reagera när han sätter upp som två målsättningar att man antingen kväser debatten eller har en folkomröstning. Det måste finnas någonting däremellan. Jag undrar också vad Bengt Kindbom menade med att säga att vi socialdemokrater — jag vet inte om han också räknade med vpk — vill begränsa det lokala inflytandet, i motsats till vad reservanterna vill. Han får komma med något exempel från betänkandet på att vi vill begränsa det lokala inflytandet. Jag yrkar än en gång avslag på reservationerna 5 och 6. Jag skall inte säga så mycket mer om personalföreträdarna, eftersom frågan är väl genomarbetad i kvällens debatt. Jag kan bara nämna att den faktiskt är föremål för ett forskningsprojekt i Arbetslivscentrums regi. Att reservationen om kommunal vårdnadsersättning har fått olycksnumret 13 är naturligtvis en ren slump. Men det är ett olyckligt förslag. Tänk om alla vårdnadsbidragsanhängare nu äntligen ville inse att det folk vill ha är utbyggd föräldraförsäkring och barnomsorg, inte 41 kr. om dagen. Man vill i reservationen vidga den kommunala kompetensen så att kommunerna kan betala ut vårdnadsbidrag, vilket man inte har fått igenom på riksplanet. Det vill jag, fru talman, bestämt yrka avslag på. Reservation 17 behandlar JO:s talerätt beträffande disciplinansvar, avsked eller avstängning av kommunala tjänstemän. Det finns, inte minst i den här kammaren, en sund skepsis mot att inskränka den kommunala självstyrelsen. Vi har ett alldeles färskt förslag om s.k. kommunalbot. Jag utesluter inte att man kan behöva återkomma och diskutera de här frågorna. Men att för dagen direkt begära en utökning av JO:s talerätt på just detta område tycker jag är dåligt genomtänkt. Över huvud taget går tendenserna, det har alla här i kväll velat göra sig till talesmän för, mot att vi skall ha ett allt mindre centralt inflytande på kommunerna. Det finns undantag också. Miljöpartiet vill t.ex. gå emot alla strävanden mot utökad frihet för kommunerna och i stället införa ytterligare en obligatorisk nämnd. Värdet av det har man inte lyckats övertyga någon mer om. De står därför ensamma bakom reservation 4, som jag också föreslår riksdagen att avslå. Beträffande reservationerna 2 och 3 vill jag säga att jag inte inser hur värdet av en fri rätt att kalla sig stad, stadsfullmäktige eller vad det nu är kan vara av större nytta än att ha en enhetlig benämning och en enhetlig lagstiftning. Det finns i betänkandet också ett tillkännagivande, som har nämnts tidigare. Om det är vi helt eniga i utskottet, och jag tycker inte att jag behöver orda mer om det än som redan har gjorts. Slutligen vill jag, för den händelse jag har glömt yrka avslag på någon reservation, yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det var intressant att höra Ulla Pettersson i den kommunaldemokratiska debatt som vi enligt hennes mening egentligen inte skulle ha haft. I varje fall skulle inte alla frågor förekomma. Det kunde vara intressant att få veta vad som avsågs med det. Men det behöver vi inte fördjupa oss i längre. Det som var intressant var när hon sade att fördelarna med kommunsammanläggningar finns, men dem skulle man inte räkna upp. Det vore intressant för oss andra att få veta litet grand om de fördelarna och vad man bygger argumenteringen på när man har motsatt sig kommundelningar. Man har motsatt sig de genomförda kommundelningarna. Man är inte beredd att tillåta fler. Vi har inte skrivit i reservationen att vi skulle öka möjligheterna till kommundelning. Det står ingenting om det. Vi har sagt att vi vill låta människor själva avgöra detta. En kommundelning skall tillåtas när den begärs av kommuninvånarna själva. Det är egentligen den stora svårigheten. Visst, säger jag, vi vill gå folk till mötes på ett helt annat sätt än socialdemokraterna vill göra. I den fortsatta argumenteringen kommer skälet fram. Säga vad man vill, men Ulla Pettersson är ärlig när hon säger att skälet till att man inte kan tillåta direktvalda lokala organ är att om socialdemokraterna har makten i en kommun kan man inte tänka sig att det lokala folkinflytandet, med en annan majoritet, skall tillåtas att säga någonting i en kommundel. Det är centralstyrning, centralism i allra högsta grad. Det är ett sätt att begränsa det lokala inflytandet. Däremot glider hon snabbt och enkelt över frågan om den fackliga representationen i de kommunala nämnderna, vilket jag utelämnade i mitt tidigare anförande. Här hänvisas till utvärderingen från Arbetslivscentrum. Det är ingen utvärdering av de grundläggande principerna som Arbetslivscentrum skall göra. Det gäller i stället i vilken omfattning som närvarorätten har utnyttjats och hur närvarorätten tekniskt har fungerat. Den centrala punkten, förhållandet mellan närvarorätten och den politiska demokratin, vägrar Ulla Pettersson, lika hårdnackat som andra socialdemokratiska företrädare har gjort förut, att debattera. Låt mig, fru talman, slutligen säga om den kommunala vårdnadsersättningen att föräldrar vill ha barnomsorg. Givetvis. Problemet är att de inte får det. Man vill också ha alternativ. De alternativen är vi beredda att ge dem genom att också öppna den kommunala kompetensen på sådant sätt som vi har föreslagit.
Fru talman! Ulla Pettersson använder en stor del av sitt anförande till att tala om att debatten om kommunala frågor inte borde äga rum därför att vi har en utredning på gång. Jag vill definitivt motsätta mig att vi inte skulle kunna diskutera frågor som är föremål för utredning. Det betyder att en lång rad frågor inte skulle kunna ventileras, inte skulle kunna tas upp till debatt och diskussion, bara för att det finns en utredning på gång. Detta gäller alldeles speciellt det här fallet, eftersom flera viktiga frågor saknar klara direktiv för utredningens arbete. Jag tycker att det är självklart och naturligt att man ger uttryck för den uppfattning man har, i vilken riktning man tycker utredningen skall gå, om man nu har en klar uppfattning. Ulla Pettersson nämner att det fanns fördelar med kommunsammanslagning. Jag kan också se att det fanns en och annan fördel med det. Bl.a. var skälet att man skulle kunna göra större ekonomiska investeringar. Det har väl fungerat. Men de fördelar man i detta fall har uppnått skall inte tas till intäkt för att man inte skall ändra på de nackdelar som har uppstått genom kommunsammanslagningarna. Ulla Pettersson säger också att socialdemokraterna har bättre förslag till hur man skall förbättra den kommunala demokratin och yrkar därför avslag på våra förslag. Men hon säger inte ett ljud om vilka förbättringar som socialdemokraterna anser vara bättre redskap när det gäller att utvidga demokratin. Jag skulle gärna vilja ha ett svar på vilka andra förslag det är som socialdemokraterna tycker skall genomföras. Det vi har krävt är faktiskt ganska modesta insatser. Vi vill ha möjlighet till försöksverksamhet med öppna nämndsammanträden. Vi vill ha möjlighet till fler folkomröstningar. Vi vill ha möjlighet till snabbare valgenomslag. Vi tror alltså att man kan lita på kommunalpolitikerna ute i landet. Vi tror att de kan avgöra vad som är bäst för deras kommun och deras sätt att fungera politiskt. Något ytterligare vill jag säga om kommunal vårdnadsersättning, som nämndes här. Vi har där ett särskilt yttrande, för vi anser att generella icke behovsprövade stödsystem skall gälla för alla medborgare i hela Sverige. De skall alltså vara nationella. Man skall inte vara utlämnad till kommunernas ekonomiska situation för att komma i åtnjutande av t.ex. vårdnadsersättning. Vi har lagt ett förslag, men inte fått gehör för det. Däremot säger vi att det är självklart att varje kommun själv skall kunna avgöra om den s.k. Uppsalamodellen skall införas, dvs. att man skall få vårdnadsersättning för eget barn om man också tar hand om andra.
Fru talman! Jag vill gärna först något kommentera Ulla Petterssons inlägg. Hon sade att man inte skulle kunna folkomrösta om en skattehöjning, därför att det gäller själva kärnverksamheten i kommunen. Ja men, så bra då, Ulla Pettersson! Låt människor ta ställning till just kärnverksamheten, det väsentliga som all kommunens verksamhet hänger på, utan att behöva tänka på alla de andra saker som man också väger in vid ett allmänt val.
Fru talman! Jag ber om ursäkt. Jag ville bara säga att jag såg framför mig en bild där Bengt Kindbom och jag i en kommun företrädde olika linjer och gick ut med dem i en folkomröstning.
Jag tror inte att procedurerna i det fallet är något problem; möjligheterna att få den här frågan fokuserad väger i så fall tyngre. Bengt Kindbom var tidigare fundersam till om moderaterna skulle vilja ha kommunal folkomröstning om frågan gällde att sänka skatten. Nej, Bengt Kindbom, vi anser inte det. Jag kan ge beskedet att vi är beredda att jobba för sänkt skatt.
När det gäller att dela kommuner sade Ulla Pettersson att kommunreformen så att säga har satt sig. Jag vill då till Ulla Pettersson också säga att det fortfarande finns starka krafter i kommunerna för kommundelningar. Den socialdemokratiska regeringen har här varit mycket restriktiv jämfört med vad de borgerliga regeringarna tidigare var, och det beror på skillnaden i inställning. Precis som Ulla Pettersson säger tror också jag att det vore lättfärdigt att först pröva att dela — det fungerar inte. Däremot anser jag att man skall släppa fram prövningsmöjligheter, t.ex. låta medborgarna i kommunerna folkomrösta också om sådana saker. Till slut några ord till Ulla Pettersson när det gäller de öppna nämndoch styrelsesammanträdena. Ulla Pettersson har inte redovisat något enda sakligt skäl till att man inte skulle kunna ha försöksverksamhet med ökad offentlighet i kommunala nämnder och styrelser. Det finns enligt vad jag förstår inte någon logisk förklaring till att man är emot det. Det var man när vi moderater och så småningom också andra partier jobbade intensivt för öppna utskottsförhör i riksdagen. Jag hoppas att vi får se samma utveckling i det här ärendet som vi har gjort när det gäller utskottsförhören i riksdagen.
Fru talman! Jag fick ett påpekande från podiet om att jag hade varit slarvig med att yrka bifall till de reservationer jag hade tagit upp. Därför vill jag nu passa på tillfället att yrka bifall till reservationerna 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 och 17. Så till själva repliken! Ulla Pettersson lyssnade på debatten mellan mig och vpk:s företrädare om de kommunala folkomröstningarna och sade sedan att jag inte kan se några andra möjligheter än att antingen kväsa en debatt eller hålla en folkomröstning. Jag tycker att det visar på dålig förmåga att förstå vad den här debatten egentligen rör sig om. Som enda argument för att inte ha folkomröstningar tar vpk fram risken att få fler Sjöboomröstningar och andra icke önskvärda folkomröstningar. Jag tycker att det är ett ganska konstigt sätt att föra debatten. Då får man ju debattera vad som händer om man kväser en debatt. Folkomröstningen är ett viktigt sätt att brädda demokratin, och det ankommer på oss som politiker och opinionsbildare att försöka bredda medvetenheten och öka möjligheterna att lösa problem och motsättningar i samhället. Det ankommer på oss politiker att försöka se till att vi inte får fler Sjöbosyndrom. Det blir inte bättre för att vi inte har några folkomröstningar! Ulla Pettersson sade att man absolut inte skall ha kommunala vårdnadsersättningar. Jag undrar om Ulla Pettersson läser tidningen Kommun Aktuellt. Den tidningen hade gjort en rundringning och kommit fram till att det nu är ett 60-tal kommuner som vill ha kommunal vårdnadsersättning, och flera av dem styrs av personer med precis samma partifärg som Ulla Pettersson. Jag tycker att Ulla Pettersson skall lyssna på det egna partiets gräsrötter också. Det händer någonting även inom det partiet, även om det är väldigt segt ibland. Sedan skall jag göra någonting som inte är så vanligt, fru talman! Jag skall erkänna ett fel. Vi politiker gör ju sällan det. Det gäller kulturnämndsobligatoriet. Det är mig veterligt det enda fel som vi begick i den första omgången av vårt motionsskrivande, i januari. Miljöpartiet är ju ett helt nytt parti, och då får man väl räkna med att en och annan promille av yrkandena kan bli fel. Det gäller just motionen om kulturnämndsobligatoriet. Vi jobbar i partiet för att det skall finnas kulturnämnder i varje kommun. Det smög sig då i en kulturmotion in ett krav på lagstiftning om detta. Men allting behöver ju inte genomföras uppifrån. På den punkten hade det uppstått ett litet missförstånd när motionen skrevs. Därför yrkade jag heller inte bifall till den motionen.
Fru talman! Jag har fått kritik för att jag inte vill ha någon debatt i de här frågorna. Jag bara förklarade att jag faktiskt tycker att det är ganska onödigt, men enbart det faktum att vi ändå har den här debatten visar ju att vi ställer upp på det! Bengt Kindbom undrade vilka fördelarna med kommunsammanslagningarna har varit. Vi har t.ex. fått slagkraftiga och ekonomiskt bärkraftigare enheter på många områden. Inte minst från min egen kommun har jag bra exempel på det, och jag vet att Bengt Kindboms partikamrater där instämmer med mig i det. Bl.a. slipper vi ha en massa kommunalförbund som vi annars skulle ha behövt för diverse nyttigheter. Vi har på en del håll också fått en ekonomisk utjämning. Det har på vissa ställen faktiskt inneburit en solidaritetshandling att slå samman kommuner med olika ekonomisk bärkraft. Vilka nackdelar det skulle få om man delade kommuner med olika ekonomisk bärkraft har Bo Hammar varit inne på tidigare i debatten. Beträffande det jag sade om den centralstyrning som skulle kunna utövas av majoriteten om man får lokala organ som är direktvalda vill jag bestämt påpeka för Bengt Kindbom att jag inte utgår ifrån att kommuner är socialdemokratiskt styrda — jag utgår från min egen politiska erfarenhet, nämligen den centerstyrda Gotlands kommun. Ylva Annerstedt tog också upp kommunallagskommittén. Den befinner sig, som jag sade, nära slutfasen i sitt arbete, och vi börjar nu komma fram till slutsatserna. Jag vet inte om Ylva Annerstedt är ute efter att så här på sluttampen åstadkomma tilläggsdirektiv eller om hon vill bli överkörd — det riskerar kommittén att bli om riksdagen skulle fatta beslut nu; då har kommittén alltså arbetat i onödan. Vill Ylva Annerstedt inte fortsätta att kämpa för sina idéer i kommunallagskommittén kan hon naturligtvis sluta upp med det, men det tycker jag är en märklig ståndpunkt när man har gått in i en kommitté. När det gäller delning av kommuner sade jag att jag tror att det finns andra och bättre sätt att öka den kommunala demokratin. Ylva Annerstedt sade då att man måste lita på kommunalfolket. Men varför detaljreglera folkomröstningsinstitutet också i kommunerna, om man tycker att kommunerna själva kan besluta om det? Stig Bertilsson avslöjade sig nästan när han pratade om folkomröstningar och sade att man kunde rösta om kärnverksamheten i kommunen. Jag sade att det väl ungefär är det man gör när man har val. Han sade då att det skulle vara bra om man kunde rösta om skatten utan att behöva tänka på allt annat. Ja, det är just det, Stig Bertilsson: En ansvarsfull kommunalpolitiker och rikspolitiker måste faktiskt också tänka på allt annat och inte bara erbjuda en välsmakande skattesänkning!
Fru talman! Jag återkommer till kommundelningarna. Det var egentligen med kommunsammanläggningarna som bekymren med den kommunala demokratin började och vi fick hela den diskussionen, de kommunaldemokratiska utredningarna och förslaget om lokala organ, som framlades av Karl Boo när han var kommunminister och som riksdagen antog. Diskussionen om lokala organ, frikommunförsök, osv. har ju gått ut på att förstärka den kommunala demokratin, som väsentligt försämrades i samband med kommunsammanläggningen. Nu återvänder Ulla Pettersson till frågan om vad som är fördelar till det som låg som en socialdemokratisk bakgrund när man tog tvångsbeslutet efter 1968 års val, nämligen ekonomiskt bärkraftiga enheter. Ja, blev det det egentligen? De redan starka blev starkare. Två fattiga blev ju inte rikare om de giftes ihop. Skatteutjämningen tiodubblades ju under regeringsperioden 1976-82 när socialdemokraterna var i opposition. Därefter har ju den socialdemokratiska politiken inneburit att man har begränsat kommunernas ekonomi. Det är ju litet bräckligt det här med den ekonomiska bärkraften. Det är inte säkert heller att man därför att man är ekonomiskt stark på något sätt är bättre demokrat. Jag skulle tro att det snarare är tvärtom. Det får gärna vara en centerstyrd kommun som har en sociademokratisk majoritet i direktvalda kommundelsorgan. Jag tycker det är till fördel. Då får den kommundelen eller stadsdelen förutsättningar att agera utifrån det som är deras speciella förhållanden — inte på grund av direktiv uppifrån. De får givetvis som alla andra nämnder och styrelser i kommunen bedriva ett budgetarbete och så småningom leva efter den budget som fullmäktige har bestämt. Jag konstaterar att Ulla Pettersson tyvärr inte hann beröra närvarorätten för de fackliga organisationernas representanter. Som jag sade till Vivi-Anne Cederqvist när vi diskuterade detta för ett par år sedan har det ju varit ett gammalt socialdemokratiskt krav att demokrati och parlamentarism skall slå igenom. Varför bortser man från detta i den här grundläggande frågan när man släpper in partsintressen som garanterar dem medverkan i den kommunala beslutsprocessen som går utöver det inflytande som ges i de allmänna valen? Enligt vår uppfattning kan detta aldrig förenas med den kommunala demokratin. Det är därför, fru talman, som vi yrkar på denna lagstiftnings upphörande i enlighet med den reservation som finns till detta betänkande.
Fru talman! Om Ulla Pettersson hade läst vår motion hade hon sett att vi ställer krav på tilläggsdirektiv till kommunallagskommittén. Det är alltså det kravet som jag följer upp här i kammaren. Det är det kravet som vi reserverat oss till förmån för i utskottet. Det är väl inte så märkvärdigt! Ulla Pettersson sade dessutom: Varför vill ni detaljreglera folkomröstningar? Ja, det är väl inte så konstigt att man vill ha ordentliga förfaranderegler för hur folkomröstningar skall gå till. Det krävs naturligtvis regler, så att demokratiska funktioner sker på lika villkor i hela landet. Vi har ju en vallag t.ex. Tycker Ulla Pettersson att vi skall ha olika vallagar för kommunalvalen också, så att varje kommun bestämmer sina egna regler? Nej, Ulla Pettersson, s-argumentationen mot folkomröstningen har faktiskt ingen saklig grund. Den grundar sig tydligen på rädslan att väljarna skall få mer att säga till om. Vad är det vi nämligen kräver? Jo, vi kräver att det skall ges möjlighet till . försöksverksamhet med öppna nämndsammanträden och till folkomröstningar. Vi vill ge kommunerna möjlighet till snabbare valgenomslag. Vi vill ge möjlighet till kommundelning i de kommuner som så önskar, och vill ge ökad insyn i kommunala bolag och stiftelser. Det kan väl inte vara så farligt? Tydligen tycker socialdemokraterna det. De vill inte ens låta kommunerna bestämma demokratiska reformer själva, inte ens ge kommunerna möjlighet att utnyttja dem. Detta måste faktiskt grunda sig på en rädsla för vad väljarna skall säga när de granskar och får vara med på ett vidare sätt än hitintills. Fortfarande har jag inte fått något svar av Ulla Pettersson: Vilka förslag till förbättringar av demokratin tycker socialdemokraterna är bättre än dessa?
Fru talman! Bara några ord till Ulla Pettersson om kommunala folkomröstningar i skattefrågan. Det är väl kanske litet naivt att tro att man inte skulle kunna presentera förståeliga alternativ för kommunmedborgarna. Denna attityd visar att man bara vill gömma sig. Jag tycker faktiskt att denna centrala fråga är värd en extra omröstning med delaktighet för kommunmedborgarna. Det skulle ha positiv inverkan om man fick bort känslan av ”vi och dom”, som människor ofta känner ute i kommunerna när de talar om sina politiker. Jag tror att det här faktiskt skulle vara mycket värdefullt.
Fru talman! Jag vill börja med att påpeka att jag tror att allihop som har deltagit i den här debatten är för en ökad demokratisering på det kommunala området. På den punkten behöver vi inte ifrågasätta varandras intentioner. Ylva Annerstedt tyckte ju att hon ville höra mer om vilka förslag vi har. Vi tror mycket på lokala organ och den demokrati som går ut på att de folkvalda har en nära kontakt med sina väljare. Jag tror trots allt att det är den enda framgångsrika vägen. Ylva Annerstedt, vi har möjligheter till folkomröstningar i dag. På den argumentation som kom från Ylva Annerstedt lät det som om vi inte har det. Jag förstår fortfarande inte varför man skall detaljreglera just det området. Varför får inte de som arbetar i kommunerna själva bestämma på det området, så som ni ju tycker att de skall göra på så många andra områden? Till Bengt Kindbom vill jag säga att skatteutjämningsbidragen ju egentligen är ett dåligt mått på om kommunsammanslagningen har varit bra eller inte. Det kan ju faktiskt vara så att behovet av skatteutjämning minskar därför att man har fått slagkraftigare kommuner lika väl som att man har en generösare statsmakt. Det är faktorer som med automatik inte har med varandra att göra. I sin första replik undrade Bengt Kindbom varför jag bara hänvisade till Arbetslivscentrums forskningsprojekt när det gäller de anställdas närvarorätt. Det gjorde jag inte. Jag ville bara komplettera den diskussion som redan varit, för jag tyckte att den argumentation som framfördes av Bo Hammar var alldeles utmärkt i det avseendet. Jag förstår inte heller varför man inte kan låta den stora delen av kommunalt anställda få ha den möjligheten till påverkan över sin egen arbetssituation.

Fru talman! Jag vill passa på tillfället att kortfattat framföra några synpunkter i anledning av motion 1988/89:K617 som behandlas i detta betänkande. Jag har valt att ta kammarens dyrbara tid i anspråk, därför att det finns kommuner som på ett påtagligt sätt fått uppleva hur personer som enbart är fastighetsägare i en kommun kunnat skapa besvär och onödiga kostnader för den bofasta befolkningen. Nuvarande förhållanden innebär att en fastighetsägare i en kommun har alla rättigheter på sin sida men inga skyldigheter. Den som enbart äger en fastighet i en kommun betalar i dag ingen skatt till den kommun där fastigheten finns, men kan överklaga alla beslut — beslut som för den bofasta kommuninvånaren många gånger kan vara av avgörande betydelse. Det enda resultat ett överklagande medför är många gånger att verkställigheten försenas, och på så sätt kostar detta pengar och skapar olägenheter för den bofasta befolkningen. Om den aktuella fastigheten berörs direkt av ett beslut, kan det finnas motiv för överklaganderätt, men absolut inte annars. När vi vill ge kommunerna allt större självständighet och rätt att fatta sina egna beslut, bör inte detta kunna hindras och försenas av kommunbesvär som anförs av personer med enbart rättigheter. Fastighetsägare boende i en helt annan kommun har inte några som helst skyldigheter i den kommun där han anför besvär. Jag hoppas att kommunallagskommittén tar intryck av de synpunkter, som framförts från ett antal kommuner och som nu också kommit fram i en riksdagsmotion, om att enbart ägande av fast egendom inte skall utgöra grund för överklaganderätt. Eftersom utskottet hänvisar till kommunallagskommittén, får jag nöja mig med att förlita mig på dess välvilja och sända med förhoppningen att kommittén skall inse att det här är en allvarlig fråga för ett antal kommuner. Därför ställer jag för dagen inget yrkande, fru talman, men jag kommer att noggrant följa frågan i fortsättningen. Behövs det så är jag beredd att återkomma.

Fru talman! Jag avser att ta upp tre frågor i den här debatten. Den första gäller valkretsindelningen i Fyrstadskretsen. Med adress till några motionärer vill jag säga att det nog är många som tycker att den nuvarande valkretsindelningen är otillfredsställande. Något konkret förslag är dock icke framlagt i detta betänkande, vare sig från utskottet eller i form av reservation. Det andra är att vi behöver en betydande uppstramning vad gäller budröstning. Jag har egen mångårig erfarenhet som valnämndsordförande i landets största kommun och vet att det har varit stora tolkningsproblem för valförrättarna när det gäller att bedöma budröstning genom vårdare. Jag vet också att den bedömningen kan skifta, inte bara mellan olika kommunala valförrättare utan också mellan kommunala valförrättare å ena sidan och postverkets valförrättare på institutioner å andra sidan. Vidgningen av rösträtten för omyndigförklarade ökar vikten av stramare och mer distinkta regler. Vi moderater avser därmed att stödja det förslag till lagändring som Bertil Fiskesjö presenterat i motion. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 1. Frågan om utjämningsmandat i kommunerna är viktig och komplex — viktig därför att det splittrade valsystem vi nu tillämpar har sina brister, komplex därför att avgivna röster bör vägas likvärdigt i de tre samtidiga valen. I riksdagsval finns utjämningsmandat och fyraprocentsspärr. I landstingsvalen finns utjämningsmandat och treprocentsspärr. I kommunfullmäktigevalen finns inga utjämningsmandat och ingen spärr, eftersom det främst är valkretsarnas storlek som inom ramen för ett rakt proportionellt system avgör mandatfördelningen. Fru talman! I författningsdebattens olika skeden har frågan om utjämningsmandat i kommunerna prövats vid skilda tillfällen, och motioner i frågan har flera gånger behandlats i konstitutionsutskottet. Vi moderater har därvid stött tankarna på utjämningsmandat men samtidigt önskat se frågan behandlad i ett större sammanhang, där samtidigt frågan om småpartispärrens storlek och andra teknikaliteter i kommunfullmäktigevalen prövas. Denna vår uppfattning har vi i konstitutionsutskottet förra året och i år markerat i ett särskilt yttrande. Jag vill dock med stort eftertryck, och med adress till såväl Olle Svensson och hans socialdemokratiska grupp i konstitutionsutskottet som till regeringen, markera att något nu måste ske. Jag förväntar mig därför ett initiativ i frågan om valsystem för kommunfullmäktige och vill markera att om detta inte kommer till stånd, avser vi moderater att kommande år stödja de förslag som i år framförs i reservation 2.

Fru talman! Det är viktigt att så många människor som möjligt kan göra sina röster hörda i de allmänna valen, inte minst mot bakgrund av de sjunkande siffrorna för valdeltagandet. Budröstningen är därför ett viktigt komplement till att själv lägga sin röst i valurnan. Det är då oerhört angeläget att alla kan var säkra på att budröstningen går till på ett sätt som inte misstänkliggör systemet eller undergräver tron på rättssäkerheten. Genom reformen som gör att många människor som i dag är omyndigförklarade återfår sina medborgerliga rättigheter kommer rösträtten att vidgas. Det betyder att budröstning genom vårdare ökar. Det finns faktiskt erfarenheter som visar att det har förekommit missbruk vid sådan röstning, missbruk som lett till beivrande i domstol. Det har också rått osäkerhet om vem som är att betrakta som vårdare. Det är därför angeläget att komplettera bestämmelserna i vallagen, så att rättssäkerheten för den enskilde ökar och så att valförrättaren har klara regler att följa. Fru talman! Det finns ett ordspråk som säger att man skall sopa rent framför den egna dörren innan man ger sig till att kritisera andra. Det är uppenbart att både socialdemokrater och kommunister anser att det är viktigare att skicka valövervakare till Namibia än att stärka rättssäkerheten för svenska medborgare som är i en mycket utsatt position. Det är bara att beklaga, och jag yrkar bifall till reservation nr 1. Jag vill också yrka bifall till reservation 2, som tar upp frågan om utjämningsmandat vid kommunalval. Demokratiberedningen kom ju i sin utredning fram till att det skulle ge större rättvisa och bättre proportionalitet om man hade ett system med utjämningsmandat i kommuner med flera valkretsar.

Fru talman! Vi debatterar nu i all stillsamhet en av de grundläggande företeelserna i en demokrati, nämligen valhandlingen. Vi har ju en gammal tradition på det området, när det gäller att försöka se till att valhandligen kan garanteras ur olika synpunkter, inte minst ur rättslig synpunkt: man skall kunna lita på att det röstresultat som anges också är det korrekta, att de som har röstat haft rätt att rösta och att de också haft möjlighet att rösta på dem som de vill rösta på. Detta är grundläggande. I det stora hela går det naturligtvis bra till i de svenska valen.

Centerpartiet har tagit upp denna fråga i flera år i motioner som skjutit in sig på att bestämmelserna om vårdare är bristfälliga. Vårdaren kan ju gå med den omhändertagnes röst till röstavlämningsstället. Det finns risker för att bestämmelserna kan missbrukas och för att sådant missbruk inte kan åtgärdas, eftersom det är svårt att i efterhand kontrollera vad som skett då det inte finns någon särskild dokumentation. Detta är särskilt viktigt. Det lagförslag vi från centerpartiet presenterat går ut på att i betydande utsträckning öka rättssäkerheten genom att resa speciella krav på definitionen av vem som skall kunna anses som vårdare vid röstning av detta slag. Som mina föregångare här i riksdagens talarstol har understrukit riskerar vi ett ökat antal problem på detta område genom den omständigheten att vi inte längre utesluter s.k. omyndigförklarade från rösträtt. Vårt förslag har fått uppslutning från moderaterna, folkpartiet och miljöpartiet. Det är vi naturligtvis glada för. Det förvånar mig att inte socialdemokraterna också har kunnat sluta upp. När man läser i majoritetens skrivning finner man dock att det skett en viss uppmjukning i den tidigare ganska rigida attityden. Man förväntar sig nu att någonting skall hända på justitiedepartementet med anledning av riksskatteverkets skrivelse, och det är en förhoppning vi kan hysa. Jag yrkar bifall till reservation 1 och det lagförslag som finns där. Jag vill också passa på att fråga socialdemokraternas företrädare i denna debatt vad som kan tänkas komma ut ifrån de överväganden som skall äga rum i justitiedepartementet och om vi kan lita på att det kan tänkas komma något resultat av dessa överväganden innan det är dags igen för val. Jag kan inte låta bli att också nämna vad utskottet tar upp tidigare i sitt betänkande, nämligen rätten till röstning utomlands i Schweiz och Västtyskland. Jag erinrar mig att när jag första gången, i början på 1970-talet, ställde en fråga om detta, svarade Krister Wickman. Han var närmast irriterad och menade att det var en ovänlig handling emot den schweiziska edsrepubliken att aktualisera denna fråga. Jag har alltid tyckt att det är mycket konstigt att svenska medborgare har kunnat rösta även i de mest utrerade diktaturer på de svenska ambassaderna och konsulaten, men inte i en gammal stabil demokrati som Schweiz. Här anges brevröstningsförfarandet. I brist på annat får man väl försöka hålla sig till det, om nu schweizarna äntligen skulle kunna komma på bättre tankar och västtyskarna inte skulle återfalla i tidigare mycket märkliga beteende. Men brevröstningen är ingen ideal metod. Det visar ju de resultat vi har fått. Det blir en stor kassationsprocent. Det är bättre om man kan rösta på sedvanligt sätt på konsulat och beskickningar och särskilda röstavlämningsställen som man brukar upprätta. Men det är i alla fall ett fall framåt. Jag hoppas regeringen inte tappar sugen i denna fråga. Den bör ju kunna lösas. Västtyska parlamentariker som jag talat med i detta ärende var besvärade när de upptäckte vilka restriktioner som gäller på detta område i Västtyskland. Sedan några ord också om utjämningsmandat vid val till kommunalfullmäktige. Det är tyvärr så att man genom valkretsindelningar av kommunerna kan åstadkomma mycket märkliga system, som slår mycket orättvist i förhållande till det proportionella systemet som vi är vana vid på riksnivå. Man kan få reella spärrgränser i kommunerna som är mycket högre än i riksdagsvalen. Detta har inte varit meningen. Orsaken till att vi inte har haft några speciella regler för utjämningsmandat i kommunerna har varit att man ansett att det krävs ett så litet antal rös tande för att få mandat att det inte skulle behövas några särskilda finurlighe — Prot. 1989/90:26 ter för att åstadkomma proportionell rättvisa. 15 november 1989 Men det har visat sig — och det finns det undersökningar på —- att det i vissa kommuner krävs en röstandel som är större än till både landsting och riksdag för att få mandat. Detta är inte bra. Det är inte heller bra att man kan påverka röstutfallet genom att ha fler eller färre valkretsar. För den skull tycker jag att det bör hända någonting snart i denna fråga. Vi har biträtt en motion från folkpartiet i detta ärende till årets riksdag. Jag blev litet förvirrad över Göran Åstrands anförande på denna punkt. Han betonade mycket kraftfullt att något måste ske. Ändå har moderaterna inte ansett sig kunna sluta upp kring reservationen, och det förefaller mig märkligt. Vad som krävs är en utredning som får överväga både frågan om spärren mot småpartier och utjämningsmandat. Det är ganska givet att båda dessa frågor måste kopplas samman, åtminstone utredningsmässigt. Därmed yrkar jag, fru talman, bifall även till reservation 2.
Fru talman! Jag kan inte begripa varför vi skall ha ett mer orättvist och nyckfullt valsystem vid de kommunala valen än vid riksdagsvalen. Indelningen i valkretsar kan t.ex. innebära att majoriteten i en kommun förskjuts på grund av rena tillfälligheter. Varför då inte ha precis samma system med utjämningsmandat i kommunala val som i riksdagsval? Jag yrkar bifall till reservation 2.

Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation 1 till detta betänkande. Jag tänker inte orda så mycket om den, utan ställer mig bakom de anföranden som redan hållits av talare som yrkat bifall till denna motion. Däremot vill jag säga några ord om utjämningsmandat vid kommunfullmäktigeval i valkretsindelade kommuner. Jag tycker det är hög tid att plocka bort det orättfärdiga instrument som valkretsindelningar har blivit. Vårt parti har upptäckt att spärrarna i flera kommuner blivit högre för att komma in i kommunfullmäktige än för att komma in i riksdagen. När man i kommunerna diskuterar ändring av valkretsindelningen uppkommer givetvis en diskussion om hur stort stöd det ena eller andra partiet har i den eller den valkretsen och vad detta skulle innebära för sammansättningen i fullmäktige. Det är inte bra med dessa spekulationer runt orättfärdigheterna, och det faktum att man sätter upp väldigt höga spärrar. Det är inte heller bra att man börjar diskutera valkretsindelningen när det uppkommer mindre partier. När miljöpartiet började göra sig gällande på det kommunala planet upptäckte vi att det genast ledde till diskussion om valkretsindelning i många små och medelstora kommuner. Jag tycker det är hög tid att plocka bort denna orättfärdiga metod att sätta upp nya spärrar. Det är en demokrati vi lever i. Har vi sagt att vi inte skall några spärrar vid kommunfullmäktigevalen, skall vi inte ha det, och då inte heller i valkretsindelningen.

Fru talman! I betänkandet behandlas ett antal motioner från den allmänna motionstiden som berör valfrågor. Tolv motioner tar upp åtta olika frågeställningar. Utskottet har avstyrkt samtliga motioner. Två reservationer finns emellertid, och det har ju framgått av tidigare talares inlägg. De motioner som föranlett reservationer avser för det första budröstning, där det finns en gemensam reservation från moderaterna, folkpartiet, centern och miljöpartiet, för det andra utjämningsmandat vid kommunfullmäktigeval i valkretsindelade kommuner. Här finns en gemensam reservation från folkpartiet, centern, vpk och miljöpartiet. Jag vill nu, fru talman, ägna min taletid åt att bemöta reservanterna, då det ju är ett enigt utskott som har yrkat avslag på de övriga motionerna. När det gäller den första reservationen, som avser budröstning, kan följande anföras. Riksdagen har vid flera olika tillfällen diskuterat frågan om budröstning, senast hösten 1988. I den nu aktuella motionen K702 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. yrkas på förändring i vallagen, så att begreppet vårdare närmare definieras. Risken för fusk och otillbörlig påverkan är enligt motionen för stor med nuvarande regler. Utskottsmajoriteten och reservanterna är överens om att det är angeläget att budröstningsförfarandet handhas korrekt. Viktigt är att framhålla att det måste förutsättas att de politiska partierna aktivt skall verka för att gällande föreskrifter efterlevs fullt ut. Erfarenheterna under senare år talar också för att så sker. Efter 1985 års val kom endast ett öppet brev med klagomål till valprövningsnämnden, och efter 1988 års val har inget klagomål inkommit till valprövningsnämnden. Frågan om röstning med valförsändelser rent allmänt, alltså även budröstning genom vårdare, har tagits upp av riksskatteverket i dess utvärdering av erfarenheterna från 1988 års val. Med anledning av RSV:s skrivelse, som innebär att frågan kommer under övervägande inom justitiedepartementet, och med hänvisning till utskottets tidigare uttalanden avstyrker utskottsmajoriteten motion K702. När det sedan gäller reservationen angående utjämningsmandat vid kommunfullmäktigeval i valkretsindelade kommuner vill jag anföra följande. I motionerna hävdas att det med nuvarande system uppstår olägenheter i valkretsindelade kommuner genom att partier kan erhålla åtskilliga s.k. överskottsröster, som inte ger någon effekt. I motion K706 föreslås vidare att det i kommunfullmäktigevalen införs en tvåprocentsspärr. Frågor om införande av utjämningsmandat i valkretsindelade kommuner har behandlats av riksdagen vid ett flertal tillfällen, sedan det nuvarande valsystemet infördes. Frågan om spärr vid val av kommunfullmäktige har också aktualiserats i ett antal motioner. I 1983 års demokratiberedning utreddes frågan om proportionalitet vid val i valkretsindelade kommuner, men majoriteten stannade för att inte föreslå någon ändring. De studier som gjorts visade enligt beredningen att det gäl — Prot. 1989/90:26 lande systemet fyller högt ställda krav på proportionalitet. 15 november 1989 I proposition 1986 88:23 inte heller anledning att frångå tidigare ställningstaganden och bedömningar som gjorts i propositionen. Med hänvisning till vad jag nu anfört avstyrks motionerna K705, K706, K709 och K713. Fru talman! Jag ber härmed att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på båda reservationerna. Men jag skall också kommentera något av det som sades här av tidigare talare. Reservanterna anser tydligen att det måste finnas särskilda regler för vårdare som bud vid röstning. Slopandet av institutet omyndigförklaring skulle innebära än större bekymmer, enligt reservanterna. Varför skulle vårdarna som fungerar som bud misstänkliggöras mer än andra? Dessutom är det ju så att på en valförsändelse som går in skall också ett vittne intyga riktigheten av uppgifterna. Vi måste väl ändå utgå ifrån att svenska folket är ärligt i sådana här sammanhang och inte fuskar medvetet. Frågan om utjämningsmandat har, som jag nämnt, behandlats av demokratiutredningen 1983 och senare i proposition och KU-betänkande. Det har visat sig att det går att få en tillfredsställande proportionalitet med nuvarande valsystem och att det med utjämningsmandat skulle bli ytterst marginella förbättringar. Sedan vill jag också bara säga att jag tycker att det är litet grand av övertoner, Ylva Annerstedt, att jämföra Sverige och Namibia som rättsstater.
Fru talman! Bara ett par ord som replik till Rosa-Lill Wåhlstedt. Riksskatteverket har gjort en framställning till justitiedepartementet, och det visar väl i sig att man från riksskatteverkets sida inte är så tillfredsställd med den rådande ordningen som det kan förefalla av de inlägg som gjorts av socialdemokrater tidigare, när vi har fört den här debatten i riksdagen. Det är riktigt att det inte har varit så många klagomål till valprövningsnämnden under senare år. Men vad man har att observera här är att det sker mycket som aldrig kommer till valprövningsnämndens kännedom, helt enkelt därför att man saknar grund för att föra ärenden vidare, eftersom det saknas ordentlig dokumentation i fallen. Det har varit bekymret i de frågor som varit uppe till diskussion, även i valprövningsnämnden. Det har varit svårt att fastlägga ansvaret, helt enkelt. Det finns en fråga som jag brukar ställa när det gäller sådana här ting. Jag utgår nämligen ifrån att alla vill ha en så bra vallagstiftning som möjligt, att det skall vara så säkert som möjligt, att vi skall ha så litet fusk som möjligt, att det skall vara så litet som möjligt av otillbörlig påverkan vid valen. Den fråga jag vill ställa är följande: Vad är det för fel på bestämmelserna i lagförslaget i motionen? Vad finns det för brister i det förslaget? Vilka olyckor skulle inträffa om det förslaget genomfördes? Under alla de år som den här frågan har varit uppe i riksdagen har jag bara hört allmänna undanflykter. Jag har aldrig hört någon bitsk kritik mot förslaget, och det skulle vara skojigt att få det ordentligt granskat av dem 137 som inte vill ha det genomfört, så att vi får höra vad det är som är fel med förslaget. I reservationen den här gången har vi anfört att problemen kan väntas bli större, eftersom omyndigförklaringen har avskaffats. Då säger Rosa-Lill Wåhlstedt: ”Varför skall vi särskilt misstänka de vårdare som nu skall rösta åt dem som tidigare varit omyndigförklarade och som nu har rösträtt?” Det är ingen särskild misstänksamhet mot de vårdarna, utan det här är ett generellt problem. Men man kan ju inte komma ifrån att antalet fall där fel kan begås ökar i och med att antalet vårdare som röstar ökar. Det är ju bara att konstatera rent matematiskt.
Herr talman! Jag skulle vilja fördjupa det resonemang som Bertil Fiskesjö förde om budröstningen och definitionen av vårdare. Jag nämnde i mitt anförande att det har förekommit tolkningssvårigheter. Det står också i utskottets betänkande att riksskatteverket håller på att arbeta med dessa ting just därför att det har förekommit tolkningssvårigheter. Min erfarenhet säger mig att det har varit besvärligt för valförrättarna att definiera begreppet vårdare. Det lagförslag som Bertil Fiskesjö har lagt fram innehåller två skrivningar som jag nu skall läsa upp eftersom den socialdemokratiska företrädaren uppenbarligen inte ansåg detta vara angeläget att ändra på. Det första ändringsförslaget är följande: Man skall definiera vårdare som den som yrkesmässigt eller på ett därmed likartat sätt ger väljaren vård av mer varaktigt slag. Det är enligt min mening en utmärkt, viktig skärpning av definitionen. Det andra tillägget är att vårdaren skall ange i vilket vårdnadsförhållande han står till väljaren. Jag ser dessa båda tillägg som nödvändiga. De erfarenheter vi har i detta avseende är rimligen gemensamma för alla partier och alla kommuner. Då finns det, herr talman, allt skäl att stödja den reservation som föreslår detta tillägg.
Herr talman! Jag instämmer i vad tredje vice talmannen tidigare sade i fråga om argumenten för förbättrade regler vad gäller vårdare. Rosa-Lill Wåhlstedt sade angående frågan om utjämningsmandaten att de nuvarande reglerna är tillfredsställande eftersom de säkerställer proportionaliteten i den utsträckning man kan kräva. Men dessa regler ger alltså utrymme för manipulationer, och sådana skall inte förekomma i vårt valsystem. Låt mig nämna ett mycket konkret exempel som berör detta. Tidigare var Södertälje, en socialdemokratiskt styrd kommun, min hemkommun. Vid ett av valen blev majoriteten för socialdemokraterna mycket darrig, och det fanns risker för socialdemokratiska förluster. Då lade man fram ett förslag som skulle ändra valkretsindelningen från att utgöra två till att utgöra fyra valkretsar. Vi räknade efter vad förslaget skulle innebära: Folkpartiet skulle ha förlorat tre av sina mandat i fullmäktige och kommunisterna två. Vi anser att det inte skall finnas utrymme för sådana tilltag i vårt valsystem. Rosa-Lill Wåhlstedt tog vidare upp min jämförelse med Namibia. Det är naturligtvis farligt att använda sig av bilder när någon vill missförstå en. Rosa-Lill Wåhlstedt säger att man inte kan göra den jämförelsen. Men varför skall vi inte kunna jämföra? Kraven på rättssäkerheten vid valförrättningen, vid valens genomförande, skall vara exakt desamma, eller hur?
Herr talman! Jag skall försöka svara Bertil Fiskesjö på frågan om vad som kommer att hända på justitiedepartementet. Precis som här har sagts kommer frågan att aktualiseras i anledning av skrivelsen. Men när det kommer något besked från justitiedepartementet kan jag inte svara på här och nu. Det man har tagit upp i skrivelsen är bl.a. att make/maka med dagens system inte behöver underteckna valförsändelsen. Justitiedepartementet påpekar också något som jag tror att Göran Åstrand nämnde, nämligen svårigheten i fråga om kontrollen; vem är vårdare och vem får ha vårdare som bud? Vad är sjukdom? Vilka andra hinder föreligger? Detta har varit svårt att kontrollera. Samtidigt skulle jag vilja veta: Hur menar Bertil Fiskesjö att vi skall kunna få reda på hur stort och hur omfattande det påstådda missbruket kan vara? Har Bertil Fiskesjö någon statistik tillgänglig på detta område? Valprövningsnämnden är ju ändå den instans som är till för att behandla sådana här frågor. Frågan om utjämningsmandatet har nyligen hanterats under 80-talet, 1983 i demokratiberedningen och vidare i en proposition om aktivt folkstyre 1986 88. I propositionen om aktivt folkstyre sade man att en längre tids erfarenhet var önskvärd. Detta var vad jag ville anföra.
Herr talman! Hur stort missbruket har varit kan jag naturligtvis inte säga eftersom detta är en av svårigheterna som följer av att vi inte har de definitioner jag kräver i den motien centerpartiet har väckt. Detta blir således ett cirkelresonemang. Men att svårigheterna finns har ju omvittnats av Göran Åstrand, och det kan även jag själv omvittna. Även min erfarenhet från valprövningsnämnden säger detta. Vi hade t.ex. för några år sedan ett mycket komplicerat fall från Göteborg. Jag kan inte förstå varför vi skall behöva bibehålla bestämmelser av det slag som kan ge anledning till misstänksamhet och till otillfredsställelse hos olika människor eftersom påståenden om missbruk — det vet vi ju alla — ständigt förekommer. Varför då inte införa en bättre bestämmelse? Varför inte anta förslaget? Nej, jag vet precis hur ni socialdemokrater resonerar. Ni godtar aldrig någonting som kommer från något annat parti förrän det har manglats genom hela apparaten så att ni kan påstå att det är ett socialdemokratiskt förslag. Detta ser vi inom alla områden av verksamheten här i riksdagen. I fråga om t.ex. kriminalpolitiken under senare år och de uttalanden som numera görs av statsministern, justitieministern och andra, har jag räknat ut att praktiskt taget alla positiva förslag kan härledas till motioner från centerpartiet. När vi kom med dessa förslag dög de inte, men sedan kan de duga. Och det blir tydligen likadant i denna fråga. Det är ju positivt att man på detta vis kan pressa socialdemokraterna framför sig bara de så att säga får ta åt sig äran själva. Varsågoda!
Herr talman! Jag vill ändå påpeka att vi i Sverige i dag har ett rättssystem med ett valsystem med regler om valförsändelser och om att ett vittne skall underteckna riktigheten genom att intyga detta. Vi bör akta oss för att alltför starkt gå ut och sprida uppfattningen att det är så dåligt som reservanterna enligt min uppfattning anför. Dessa frågor är nu delvis under beredning eller aktualiserade på justitiedepartementet. Vi anser att vi mycket väl kan invänta denna behandling innan vi så småningom kanske får frågan aktualiserad på nytt.
Herr talman! Vi har nu fått vänta i åtminstone tre mandatperioder, och jag hoppas verkligen att vi inte behöver vänta ytterligare en fjärde.

Herr talman! Under förmiddagen debatterades åtgärder mot våldet i samhället. Samtliga partiföreträdare var tämligen eniga om att ytterligare åtgärder måste vidtas. Det betänkande vi nu skall debattera behandlar åtgärder mot våldsskildringar i videogram. Under hösten 1985 tillsatte utbildningsministern efter regeringsbemyndigande en särskild utredare med uppgift att utreda frågor om åtgärder mot våldsskildringar i rörliga bilder. Utredningen antog namnet våldsskildringsutredningen. I juni 1987 lämnade utredningen en rapport kallad Videovåld. I bil. 10 till budgetproposition 1987/88:100 anför utbildningsministern att han räknar med att utredningens slutbetänkande kommer att avges under våren 1988. Vidare säger utbildningsministern: ”Efter remissbehandling kommer regeringen att kunna ta ställning till den fortsatta behandlingen av frågan om åtgärder mot videovåld under hösten 1988”. åtgärder. Samtidigt meddelade utredaren att utredningens huvudsakliga = Prot. 1989/90:26 uppdrag var slutfört. 15 november 1989 I maj 1988 diskuterades också videovåldet här i riksdagen. Det skedde i samband med att konstitutionsutskottets betänkande nr 36 behandlades. I Aearder Or - det betänkandet kan man läsa: ”Utskottet vill dock understryka det angeskildringar i videogram m.m. lägna i att beredningen av våldsskildringsutredningens betänkande sker skyndsamt så att riksdagen så snart som möjligt får ta ställning i frågan. Med det anförda får motionerna om förhandsgranskning av filmer och videogram som säljs eller hyrs ut till allmänheten anses besvarade.” Vad har hänt sedan dess i regeringskansliet? Inte särskilt mycket, såvitt jag kan förstå. I förra veckan ställde jag en fråga till utbildningsministern om regeringens uppfattning om nödvändigheten av åtgärder mot videovåld. Av utbildningsministerns svar framgick att frågan utreds i regeringskansliet. Någon proposition från regeringen kan vi tidigast vänta oss nästa år. Jag vill nu i mitt anförande ganska ingående redovisa vilken lagstiftning som gäller i våra grannländer. Jag tar några exempel. I Finland har man en lag om obligatorisk förhandsgranskning av videogram som tillhandahålles allmänheten i näringsverksamhet. Enligt lagen skall en del undantag göras. Generellt undantagna är program producerade av ett statligt eller kommunalt organ och likaså produktioner från Finlands rundradio. I allmänhet skall ej heller musik-, sportoch nyhetsprogram behöva förhandsgranskas. I lagen finns också en föreskrift om att sådana produktioner som klassificerats som tillåtna för åldersgruppen från 18 år vid offentlig visning, inte skall få tillhandahållas allmänheten som videogram. Jag går så över till bestämmelserna i Norge. Där gäller att filmer och videogram som skall visas offentligt skall förhandsgranskas. Dessutom skall sedan den 1 januari 1987 alla videogram registreras som tillhandahålles allmänheten i näringsverksamhet. Registrering kan vägras, och likaså kan strykningar ur registret göras. I Norge finns också ett krav på kommunalt näringstillstånd för detaljister. Det åligger varje kommun att göra en självständig prövning av detaljistens lämplighet. På Island skall alla filmer och videogram förhandsgranskas av ett offentligt granskningsorgan. Det gäller både program som skall visas offentligt och sådana som skall tillhandahållas almänheten för att visas hemma. Sedan år 1983 är det förbjudet att producera och distribuera filmer och videogram som innehåller skildringar av grovt våld. I Storbritannien har man sedan länge obligatorisk förhandsgranskning av all film som skall visas offentligt. Den 1 januari 1985 infördes i en särskild lag föreskrifter om obligatorisk förhandsgranskning av videogram för privat bruk. I föreskrifterna finns vissa undantag. I allmänhet behöver sport-, religionsoch musikprogram ej förhandsgranskas. Det gäller oftast också produktioner som är avsedda för information utbildning eller liknande ändamål. Slutligen till Västtyskland. Sedan den 1 april 1985 krävs det förhandsgranskning av alla filmer och videogram som skall tillhandahållas någon som ej fyllt 18 år. Däremot finns det inte någon obligatorisk vuxencensur. Men det har införts stränga regler om hur vuxenprogram skall tillhandahållas. 141 Jag har gjort denna ganska noggranna genomgång för att peka på att man hunnit mycket längre i andra länder när det gäller att komma till rätta med våldsskildringar i videofilmer. Det kan alltså inte finnas några svårigheter för regeringen att få tips och idéer från angränsande länder i den här frågan. Sedan slutet av 1800-talet har det funnits tekniska möjligheter att registrera rörelser och att kunna återge rörelserna. Den tekniken har i princip stått sig oförändrad i snart 100 år. Ljudfilmen infördes omkring år 1930. Färgfilmen slog igenom på allvar under 1970-talet, och det gäller också färgtelevisionen. Videokassettspelare för hemmabruk började massproduceras för cirka tio år sedan. I slutet av 1970-talet började man också kommersiellt hyra ut inspelade videogram. Hela den videoexpansion som vi nu befinner oss mitt uppe i började alltså för tio år sedan. Det är fråga om en teknisk utveckling som går mycket snabbt och som innebär att nya produkter i allt raskare takt erbjuds oss människor. Jag vill än en gång särskilt framhålla att det rör sig om teknisk utveckling. Jag vill också i detta sammanhang något beröra biografförordningen. Den första biografförordningen kom redan år 1911. Granskningen av filmerna sköttes då liksom nu av statens biografbyrå. Efter hand har man gjort vissa ändringar i förordningen i samband med utvärdering av de gällande föreskrifterna. Jag har en uppgift om att den svenska filmcensuren anses vara den äldsta statliga filmcensuren i världen. Som vi alla känner till gäller särskilda regler för visning av filmer för barn. Barnen delas upp i tre åldersgrupper; barn som är under sju år, barn som fyllt sju men inte elva år, och barn som fyllt elva men inte femton år. En film som är avsedd att endast visas för vuxna är avsedd för personer som har fyllt femton år. I Sverige har vi alltså haft en biografförordning i snart 80 år. Innehållet i en film eller i ett videogram förblir detsamma oavsett om visningen sker i offentlig lokal eller i hemmet. Det är innehållet i videogrammen som måste vara avgörande för hur samhället skall reagera, ej visningsplatsens karaktär. Som vi alla känner till lever vi i dag i en rik bildvärld, kanske alltför rik. Vi har biograffilmer, videogram och TV-program, men vi har också andra massmedier, och dessutom ger fotografin stora möjligheter. Människorna blir allt vanare att snabbt inregistrera en bild. Bildskaparna blir mer och mer medvetna om möjligheterna att påverka genom bilder, och de arbetar mer än någonsin efter talesättet att en bild säger mer än tusen ord. I Sverige och i många andra länder bedrivs omfattande studier om mediernas inverkan på människan och hennes beteende. Forskarna är, vad jag kan förstå, överens om att den information som förmedlas via rörliga bilder har en stor, ofta mycket stor, genomslagskraft. Forskningsresultaten visar att det blir negativa effekter för i synnerhet barn och ungdomar när de ser på våldsprogram. Barn och ungdomar blir aggressiva, skrämda och ängsliga och får sämre koncentrationsförmåga. Särskilt barn och ungdomar som är känslomässigt instabila tycks i högre grad än andra söka sig till våldsprogram, och dessa program förstärker i sin tur dessa barns och ungdomars instabila beteende. En ond spiral av ständigt ökande aggressivitet utlöses. I kombination med alkohol och droger kan en sådan spiral sluta i en katastrof. Våldsvideotittandet ligger med all sannolikhet bakom en del av det våld — Prot. 1989/90:26 mot personer som i dag utspelas på skolgårdar och på gator och torg. 15 november 1989 I det betänkande vi nu diskuterar finns en gemensam reservation. Det är deogram och filmer för privat bruk. Som framgår av betänkandet finns flera socialdemokratiska motioner med samma krav, och det finns även motioner från folkpartiet. Vi i centerpartiet har i vår partimotion om förhandsgranskning av filmer och videogram utarbetat ett lagförslag som kan utgöra en god grund för en kommande lagstiftning. Vi anser att föreskrifter om en förhandsgranskning av videovåld bör införas i en särskild lag. Vi anser det också angeläget att en lagstiftning om förhandsgranskning underkastas en kommande utvärdering. Detta har ju skett med lagstiftningen för biograffilmer. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Förhandsgranskning är ur principiella och tryckfrihetsrättsliga synpunkter alltid en styggelse. Det gäller också den filmcensur som vi redan har. Det är därför inte med någon stor entusiasm som jag förespråkar att vi skall pröva en förhandsgranskning vad gäller videogram även avsedda för privat bruk. Nu har vi emellertid hamnat i en besvärlig situation — vi har diskuterat den här i kammaren på förmiddagen — där våldet breder ut sig i vårt samhälle. Vi har en marknad där det saluförs rått våld för våldets egen skull. Här handlar det varken om yttrandefrihet eller fritt konstnärligt skapande. Det handlar faktiskt om att tjäna pengar på sadistiska våldsskildringar. Det är utomordentligt svårt att komma till rätta med denna för vissa profitabla verksamhet. Videovåldslagen måste naturligtvis bli starkare. Det är en väg, och detta lär vara på gång. Självsanering i branschen kan man ju hoppas på, men den har inte gett så stora resultat hittills. Läget är så pass allvarligt att vi tycker att en förhandsgranskning bör prövas. En sådan förhandsgranskning får inte under några omständigheter kränka de yttrandefrihetsrättsliga intressena. Man bör också kunna genomföra förhandsgranskning på ett selektivt sätt, så att mängder av videogram, där man inte har någon som helst anledning att misstänka brott mot videovåldslagen, undantas. Något jättelikt censurverk vill jag inte vara med om att bygga upp, vilket skulle kunna bli följden om man skulle förhandsgranska alla videogram för privat bruk rakt över. Jag tror att man med andra och betydligt mindre personella och ekonomiska resurser kan attackera videovåldet. Med dessa förtydliganden vill jag yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna 1 och 2. I dag har en lång debatt förts om våldet, huvudsakligen det direkt synliga våldet, som förekommer på gator och torg. Men varifrån kommer det? Varifrån har ungdomarna sina förebilder? Det är för mig självklart att förebil 143 derna är föräldrar, familjer, att de återfinns på skolgårdar, arbetsplatser och i den konsumtion av olika videogram och våldsfilmer som barn och ungdomar ägnar sig åt i dag. Naturligtvis var också 25-öresdeckarna, som min generation smygläste eller läste öppet, en konsumtion av våldsförebilder. Men vi såg inte på våldet, vi läste om det. Våldet var mindre grovt och kränkande då också, även om det påverkade oss. Det finns som bekant i vår generation, och även i en mellangeneration, våldsverkare som påverkades under sin barndom och ungdom. Det sociala arvet från alla samhällsklasser är svårt att bryta. På ett område har man sökt bryta det genom att förbjuda agan i skolor och hem. De svåra fallen av aga och misshandel kvarstår men anmäls allt oftare. Det är ju olagligt i dag. Barnpornografi och våldsdito är också förbjudna. Dessa har alltså åtgärdats i många fall, även om de fortfarande förekommer. Men någon tillräcklig barriär för att bryta det våld som genom video och grova våldsfilmer väller in genom TV-kanalerna har inte satts upp från regeringens eller aktiva politikers sida. Det är frivilliga grupper, bl.a. föräldraföreningar, kvinnogrupper och andra samhällsengagerade grupper, som har tagit initiativet här. De initiativen är många, och de borde bringa oss till eftertanke, vi som är politiker och skulle kunna ta upp denna opinion för ett förbud. Barnen är vår största tillgång. Vi måste skydda dem mot ett skadligt inflytande från våldsskildringar av värsta slag. Under de tio år Christer Olsson från Ljungskile, resande mot videovåld, har rest runt i Sverige har han hållit lektioner för 60000 elever och träffat lika många föräldrar, lärare och politiker. Han har nu skrivit en bok som borde få en stor läsekrets: Blundar du för verkligheten? Hans budskap är ännu detsamma. Inte mycket har hänt under de tio åren. Antalet videotitlar har ökat från 700 till 1000, och flera ungdomar i dag än för tio år sen är i riskzonen för psykiska skador. När jag för något år sedan, då jag fortfarande var aktiv lärare, diskuterade med mina elever frågade jag: Vad säger era föräldrar om detta? Vi tittar tillsammans, sade en del. Andra sade: Jag går till kompisar, för där får jag titta, men inte hemma. Det behövs alltså någon form av förhandsgranskning. En positiv sida är ändå att bland dessa filmer har de bra filmerna ökat i antal mer än de våldsbetonade, och färre barn och ungdomar är intresserade av att titta på de värsta filmerna. Men vilka tittar på de värsta filmerna? Det är de som har de sämsta förebilderna, även på andra håll i sin omgivning. Det är de som är mest ute och springer på gatorna, de som har det sämsta förhållandet eller den sämsta kontakten med sina föräldrar. Det har också visat sig att det är för dålig uppföljning av de rekommendationer eller förbud som finns när det gäller vanliga filmer som visas på biograferna. För 40 26 av tolvåringarna var den senaste sedda filmen en barnförbjuden film med våldsinslag. När det gäller videofilmer vet vi naturligtvis inte hur många privatkopior som cirkulerar. Det kan vi som lagstiftare inte helt komma åt. Den frivilliga granskningen från seriösa videohandlare har ökat något, med 15-20 filmer per månad. Försök har gjorts med provhyrning. I genom snitt två tredjedelar av filmerna skulle inte klara censuren, om man därige = Prot. 1989/90:26 nom ville förbjuda grova våldsinslag. Det är skrämmande. 15 november 1989 Vi vuxna påverkas mycket av massmedia och det vi ser. Detta gör man =S också undersökningar om. Vi behöver bara gå till oss själva — det är klart att vi påverkas. Självfallet påverkas barnen i ännu högre grad. Miljöpartiet kräver förhandsgranskning även av filmer och videogram som skall visas i hemmen. De starka skäl som bör komma i fråga för att man skall lagstifta om förhandsgranskning har bl.a. dagens våldsdebatt bekräftat. Hela riksdagen ansåg starka skäl föreligga för en sådan debatt. Vi anser att starka skäl föreligger för en förhandsgranskning. Ett sådant system bör prövas. När det gäller dataspel med våldsinslag tror jag att det är många vuxna som inte alls har tittat på dem. Man kan säga att det är krigsleksaker, med grova våldsinslag, rasistiska och människoförnedrande inslag. Det kan vara t.ex. ett spel där man skall skjuta ett visst antal judar. Ju fler man har skjutit desto större vinst får man. Det kan också handla om negrer, och de är alltid bovaktiga i de här spelen. Vi vill utsträcka åtgärderna även till dataspel. Miljöpartiet vill också att det skall finnas en ansvarig utgivare som kan ställas till svars. Videogram utan ansvarig utgivare skall kunna beslagtas. Man gömmer sig bakom yttrandefriheten när man inte vågar ta itu med detta. Det är klart att det är svårt att ordna detta, men det är fråga om en politisk vilja. Vi är i dag i den situationen att den politiska viljan bör sättas i kraft. Tack för ordet.
Herr talman! Sedan lång tid tillbaka har det i samhället pågått en intensiv debatt om videovåldet och dess skadliga inverkan på människor, och då alldeles särskilt på barn och ungdom. Många har engagerat sig i kampen för att bekämpa de skadeverkningar som videovåldet kan medföra på unga människor. Inte minst den senaste tidens händelser har på nytt aktualiserat behovet av kraftfulla åtgärder från samhällets sida för att begränsa och förhindra våldet. Det är därför angeläget att det beredningsarbete som pågår i regeringskansliet och som syftar till åtgärder från samhällets sida mot våldsskildringar i videogram snart blir färdigt. Vi hörde ju i debatten på förmiddagen att justitieministern sade att hon räknar med att en proposition i denna fråga mycket snart skall bli färdig. Vi kan alltså inom en snar framtid förvänta oss en proposition. Det betänkande som kammaren nu har att ta ställning till innehåller bl.a. ett antal motioner som syftar till obligatorisk förhandsgranskning av videogram. Det kan naturligtvis anföras starka skäl till förmån för en lagstiftning med ett sådant innehåll. Och det råder inget tvivel om att videogrammen i många fall är så förråande och förnedrande att mycket kraftfulla åtgärder måste vidtagas för att man skall få till stånd en ändring. Vi kan inte acceptera att dessa våldsskildringar skall äga rum. Samhället måste reagera med kraft. När utskottet yrkar avslag på motionerna skall detta inte tolkas som en likgiltighet inför problemet — tvärtom. Som framgår av betärkandet sägs det bl.a. att det förhållandet att barn och ungdomar i ökad utsträckning har fått tillgång till videogram med våldsskildringar har ingett stark oro. Och jag utgår från att vi alla som arbetar med dessa frågor delar denna oro. Den utredning, våldsskildringsutredningen, som arbetade med dessa frågor under några år presenterade förslag till lagstiftning, och angav två olika vägar att gå. Den ena vägen innebär att man i förhand granskar alla, eller så gott som alla, filmer och videogram avsedda för enskilt bruk. Den andra vägen innebär ett system med allmän registrering av videogram i kombination med förhandsgranskning i vissa fall. Utredningen gjorde den bedömningen att om beslut fattas om förhandsgranskning kommer det att innebära att stora resurser kommer att satsas men att utbytet blir förhållandevis litet. Utredningen menade att stora resurser kommer att satsas på att kontrollera den del av marknaden som inte innehåller anmärkningsvärt mycket våld. I stället förordade utredningen en särskild tillsynsorganisation i kombination med kraftigt höjda straff. Fördelen med denna lösning skulle vara att de insatser som samhället ställer till förfogande då helt kan utnyttjas för, som man uttrycker det, kontroll av utbudet av extremvåld i videogram. När, som jag hoppas och utgår från, regeringen mycket snart blir färdig med ett förslag om åtgärder, måste det därför vägas in vilka åtgärder som är mest effektiva för att man skall nå målet att kraftigt minska videovåldet. Även om jag personligen känner stor sympati för ett beslut om förhandsgranskning som den bästa lösningen, måste jag ändå se och noga pröva om det finns andra möjligheter att nå detta mål. Jag yrkar därför, och mot bakgrund av att ärendet bereds i regeringskansliet, avslag på dessa motioner och därmed bifall till utskottets hemställan i denna del. Vad beträffar betänkandet i övrigt yrkar jag även här bifall till utskottets hemställan och avslag på motionerna. I en motion yrkas på åtgärder för att förhindra spridning av TV och dataspel med våldsförhärligande innehåll. Det är sannerligen inte första gången som detta aktualiseras. Så sent som i våras behandlades motioner med detta innehåll. Lagutskottet, som behandlade detta ärende, presenterade en mycket skarp skrivning. Lagutskottet gick också så långt i fråga om våldsleksaker att man sade att om det skulle visa sig att en godtagbar överenskommelse inte nås inom branschen före årsskiftet torde bara lagstiftningsalternativet återstå. I fråga om TV och dataspel gjordes även en förhållandevis skarp skrivning. Jag menar att om det inte är möjligt att komma till rätta med detta måste naturligtvis en lagstiftning så småningom komma till stånd. Men jag yrkar tills vidare bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga motioner.

Herr talman! När jag lyssnade på Torgny Larssons inlägg blev jag till en början mycket nöjd. Jag tänkte att här kommer en manlig socialdemokratisk riksdagsledamot som stöder de socialdemokratiska kvinnor som önskar hårdare tag mot våldsskildringar i videogram. Om man läser de motioner som har väckts framgår det att många socialdemokratiska kvinnliga ledamöter står bakom motioner med ett sådant innehåll. Men mot slutet av Torgny Larssons inlägg blev jag besviken. Han slutade med att yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet. I dag kan man på första sidan i en kvällstidning läsa att en halv miljon barn är ensamma varje dag. Det är barn som är mellan sju och tolv år. Och det sägs i tidningen att nyckelbarnen blir fler och fler. Hur många av dessa barn sitter och tittar på våldsskildringar på eftermiddagarna när de kommer från skolan och föräldrarna inte är hemma? Det vet vi inte, men jag skulle tro att det är ganska många som går hem till kamrater och tittar på videogram med extremvåld och påverkas av detta. Jag tror att det var Bo Hammar som tog upp frågan om yttrandefriheten. Jag tror att alla i denna kammare delar uppfattningen att yttrandefriheten är en av demokratins hörnstenar. Jag är för min del övertygad om det. Men jag vill också föra denna debatt från en annan utgångspunkt som vi kanske inte tänker på så ofta. Men enligt min åsikt måste samhället också agera utifrån omsorgen om de svagaste i samhället när det gäller videogrammarknaden och inte i första hand enbart utifrån de starkas yttrandefrihet. Det är en svår balansgång, det är jag medveten om, men jag vill gärna ha sagt att det finns väldigt många svaga grupper i samhället, och till de svagaste i samhället hör just barn och ungdomar, men även andra kan av olika skäl vara sårbara. Enligt min uppfattning bör denna omsorg om de svagaste i samhället kunna ligga till grund för en ansvarsfull lagstiftning på videogramområdet. Extremt videovåld minskar respekten för människovärdet. Genom intensivt videotittande på våldsskildringar blir man avtrubbad. Man lär sig hur man utför våldshandlingar och hur man sparkar och slåss på ett effektivt sätt. Som vi hört på förmiddagen brer våldet ut sig i samhället. Det beror på många olika saker, exempelvis alkohol, droger av olika slag och extremt videovåld. Ett samhälle med många och grova våldsinslag utsätter också demokratin på stora påfrestningar. Det extrema videovåldet kan alltså sägas vara ett hot mot demokratin, som jag ser det. Det är nödvändigt att riksdagen här tar sitt ansvar.
Herr talman! Människor som tittar för mycket på TV blir passiva. Tittar man då på våldsskildringar blir naturligtvis påverkan oerhört mycket större. Jag måste fråga: Vart tog LO:s, Socialdemokratiska kvinnoförbundets och barnmiljörådets yttranden vägen i socialdemokraternas ställningstagande? Ibland lyssnar man faktiskt väldigt mycket på vad LO säger, men bara om det är fråga om så viktiga saker som skatter och pengar. Det är inte första gången som dessa motioner kommer upp. Det bekräftar bara att det finns en stark opinion. De som motionerar ger sig inte utan fortsätter att arbeta för denna fråga. Hur länge skall vi hålla på med t.ex. frågor om krigsleksaker? Det har fortfarande inte hänt någonting när det gäller krigsleksaker. Här arbetar Unga örnar och SSU aktivt. När skall faderspartiet börja agera i denna fråga när det finns en så stor opinion inom det egna partiet? En allmän registrering är självfallet bra, men då tittar man bara utanpå och ser vad det handlar om. Men videofilmskapare har lätt att ändra på utskriften, t.ex. titlar, och dölja delar av innehållet om det räcker att man bara skall titta på och registrera. Det tycker jag inte är tillräckligt. Ett förbudsamhälle och kontrollsamhälle vill vi inte ha, men vi vill inte heller att det grova våld som förekommer bland ungdomar och äldre skall fortsätta. Jag tror inte att våldet har ökat så mycket — enligt alla undersökningar har det inte gjort det — men våldet har blivit grövre. I stället för knytnävar använder man knogjärn eller sparkar. Därmed blir skadorna också större än vad de har varit tidigare.
Herr talman! Birger Andersson, Ragnhild Pohanka och jag har i sak inte olika uppfattningar vad gäller synen på våldet. Jag har uppfattat alla våra inlägg som så att vi menar att här måste till kraftfulla åtgärder från samhällets sida. Det är väl naturligt att man noga förbereder frågorna innan det skall fattas några beslut.

Det är bl.a. ett resultat av motioner där jag förresten själv har varit med i något sammanhang. Det är litet märkligt när Ragnhild Pohanka säger att hon undrar om vi inte lyssnar till folk inom vår rörelse, LO och kvinnoförbundet. Självfallet gör vi det, men vi försöker väga in alla olika synpunkter i den fråga som är aktuell.
Herr talman! Det är en väldigt stor tålighet som Torgny Larsson visar upp här. Jag vill påminna Torgny Larsson om att i maj 1988 när vi förra gången diskuterade denna fråga så sade vår högt värderade ordförande i konstitutionsutskottet i ett inlägg: ”Vi avvaktar alltså utredningens förslag och räknar med att en proposition skall framläggas till hösten.” Det innebär alltså hösten 1988. Nu kommer det en proposition tidigast under 1990. Jag tycker alltså att Torgny Larsson visar alltför stort tålamod i denna fråga. Det finns anledning för riksdagen att gå till beslut och verkligen se till att åtgärder kommer att vidtas. Jag har en känsla av att frågan av olika anledningar har förhalats inom regeringen. Det är därför jag gav rätt så många tips och idéer om hur man har löst frågan i andra länder. Det visar sig att man har kommit ganska så mycket längre i andra länder än vad vi har gjort i Sverige. Det finns förutsättningar att vi också skall komma en bit på vägen i Sverige och att det skall kunna ske snabbt. Jag hoppas att Torgny Larsson, som har närmare till regeringskansliet än Ragnhild Pohanka och jag, verkligen ser till att det kommer att hända någonting på utbildningsdepartementet i denna fråga.
Herr talman! Vi har samma åsikter i ord och kanske när det gäller det passiva åskådandet. Men det är handlingar vi väntar på. När man vet att det för tio år sedan var ungefär samma situation som i dag utom att det i dag är fler barn som har påverkats, då kan man bli otålig. Tio år är en lång tid. Det här är inte något nytt problem som har kommit upp i år. Var det så skulle jag — Prot. 1989/90:26 också säga att vi måste vänta. 15 november 1989 Det är mycket bra att ni socialdemokrater lyssnar på era rörelser inom = An, partiet. Men där är det också många gånger bara lyssnande, inte ett agerande. Ett regeringsparti bör vara ganska lyhört för oppositionen, kanske mera lyhört än oppositionspartierna behöver vara för andra. Det är ändå ett beslutsparti på ett annat sätt än oppositionen är. Vi kan påverka, men vi kan alltså inte besluta utan stöd av många andra partier.
Herr talman! Det är möjligt att jag har det sinnelaget att jag är en tålmodig natur. Jag kan inte bedöma i vad mån jag är mer tålmodig än Birger Andersson. Men jag är inte nöjd med situationen. Jag trodde faktiskt att mitt anförande och mina repliker andades en ganska stor otålighet. Det är inte så, Ragnhild Pohanka, att jag bara talar utan jag försöker faktiskt uträtta ett och annat. Det finns som sagt flera kanaler som man kan använda, inte bara talarstolen här i riksdagen.

Herr talman! Jag tror inte att vi kan bli av med dessa filmer och videogram. Vad det är fråga om är att utbudet kraftigt måste minskas. I våra grannländer har detta visat sig vara möjligt. Det här är ju som en smitta, och en smitta utrotar man inte direkt med någon medicin. Här behövs det i stället kraftfulla åtgärder under en lång tid för att vi skall kunna bli av med dessa saker, Varje minskning av utbudet och varje minskning av våldet i filmerna är någonting positivt. Det går i stor utsträckning att åstadkomma genom en förhandsgranskning eller en selektiv granskning. Jag måste säga att jäg är litet förvånad. Moderaterna har ju i dag genom Carl Bildt begärt nya lagar, skärpta bestämmelser om straff och fler poliser — men alla var vi väl överens om att det behövdes fler kvarterspoliser. Hur är det då i det här fallet? Är man rädd för att stifta en lag, eller hur är det?
Herr talman! Jag är också förvånad över det som Elisabeth Fleetwood här säger. Tydligen ställer hon inte några krav på regeringen i det här avseendet. Tidigare i dag under förmiddagens debatt ställde Carl Bildt ganska hårda krav på regeringen när det gällde att vidta åtgärder i olika sammanhang. Jag vill påminna om vad jag återgav i mitt första inlägg här i talarstolen. Jag läste då upp att konstitutionsutskottet har uttalat att man begärt en skyndsam redovisning från regeringen — det handlar alltså om en proposition. Jag tror att Elisabeth Fleetwood och jag är överens om att regeringen, om konstitutionsutskottet uttalar sig på det sättet, också skall försöka arbeta efter de riktlinjerna.

Herr talman! När det gäller förhandsgranskning och detta med en ansvarig utgivare ser jag inget motsatsförhållande. Jag sade i mitt första anförande att vi vill ha båda delarna. Exakt hur förhandsgranskningen skall vara utformad måste naturligtvis fastställas i en utredning. Det kan vi alltså inte exakt uttala oss om här i dag. Jag tror att Elisabeth Fleetwood missförstod mig den här gången. Vad jag menade var att ni på förmiddagen, liksom vi, menade att det behövdes fler kvarterspoliser och att det skulle hända saker. Kanske hade vi litet olika uppfattningar om t.ex. straffen. Men jag menar att vi i stort var ense tidigare i dag. Men det är vi inte nu. Det är den skillnaden som jag avsåg.
Herr talman! Jag vill bara säga till Elisabeth Fleetwood att det jag syftade på var att regeringens handläggning av den här frågan har varit alldeles för långsam. Det är också det intryck som man direkt får när man läser konstitutionsutskottets betänkande från våren 1988. Det har alltså sagts från flera håll bl.a. i denna kammare att det skall komma en proposition under hösten 1988. Men nu får vi en proposition tidigast under år 1990.

Herr talman! Den debatt om våldet som vi hade i dag på morgonen här i kammaren var en viktig manifestation för att klart visa vad vi både som politiker och som medborgare anser om våldet såväl i samhället som inom hemmets väggar. Den debatten gav de tydliga signaler till ungdom på väg in i vuxenvärlden som vi borde ge fler av, dvs.: Vi accepterar inte våld, och vi tänker bekämpa det. Många förslag till lösningar gavs, och jag tror att framför allt ett ökat engagemang från föräldrarna är det som i många fall är den allra viktigaste insatsen. Alla talare var eniga om detta. Det gäller också det våld som sprids genom videogram och som det nu aktuella betänkandet handlar om. Enbart genom ett klart avståndstagande från föräldrars och samhällets sida kan man komma åt de samvetslösa personer som dels framställer, dels distribuerar filmer som innehåller extremt våld. Det är uppenbart att samhället framför allt behöver strama upp de regler som redan finns: Det är förbjudet att offentligt visa filmer och videogram som inte har godkänts av statens biografbyrå. Det finns förbud mot barnpornografi. Det finns straff för olaga våldsskildring. Det är förbjudet att lämna eller hyra ut film eller video till barn under femton år. I detta sammanhang skulle det vara intressant att få veta hur berörda myndigheter ser på de våldsskildringar som tydligen exponeras på scenen vid rockartisten Alice Coopers konserter. Rockkonserter filmas alltid med den uppenbara avsikten att de skall spridas kommersiellt. Myndigheterna i Mänchen barnförbjöd Coopers konsert där förra året med motiveringen att showen framställde våld som självändamål. I morse delade en grupp som kallar sig Antidrogkoalitionen ut ett informationsblad som gällde just den här artisten.

Ingripanden i Sverige enligt de lagar som faktiskt finns är sällsynta. Den debatt vi förde i våras om barnpornografi visade att det är näst intill omöjligt — Prot. 1989/90:26 att få fram bevis mot dem som misstänks handla med sådana alster. 15 november 1989 Videovåldsutredningen har emellertid lagt fram en del förslag som kan tänkas få betydelse när det gäller att förändra attityderna till våld och vålds — Åfgärder mot våldsskildringar. Det är nödvändigt om vi skall kunna skapa ett samhällsklimat skildringar ivideo: gram m.m. som klart tar avstånd från våldet, bestraffar den som utövar våld och gör marknaden för extrema våldsskildringar obefintlig. Eftersom utredningens förslag nu bereds i civildepartementet och vi kan förvänta oss ett förslag till förbättrade åtgärder yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag förstår inte riktigt hur Ylva Annerstedt vill ha det. Hon sade ingenting om vilka åtgärder hon skulle vilja förorda. Jag får väl då ställa ett par konkreta frågor. Biografförordningen kom till 1911 och har ändrats några gånger. Vill Ylva Annerstedt ha kvar den?
Herr talman! Jag blev också konfunderad när den ena talaren efter den andra går fram och vänder sig emot det våld som nu finns t.ex. inom popvärlden men samtidigt inte har några konkreta förslag. Inom alla områden får vi vänta på utredningar, och det finns alltid utredningar att hänvisa till. Om vi kunde få en stor uppslutning kring hur man skall handskas med detta skulle det vara en fingervisning till utredningen om hur vi vill ha det. När man reserverar sig till förmån för något under den tid en utredning pågår är det ju en fingervisning till utredningen om partiernas åsikt i frågan. Man kan säga att det är riksdagens förhandsdirektiv. Om det blir en stor uppslutning kring en sådan här reservation, kommer det att påverka utredningen.
Herr talman! Det finns en lång rad förslag på åtgärder som man kan sätta in för att motverka våldet. Videovåldet är inte den enda orsaken till de samhällsyttringar vi har i dag. Jag tycker därför att det vore bra om vi strukturerade debatten så att vi inte bara generellt talar om våld utifrån ungdomsbrottslighet och ungdomsvåld. Jag skall ge några exempel på rubriker som har funnits i tidningarna. ”Robban började som bråkstake, det slutade med mord”, ”Fyra unga män sparkade ihjäl Theresa Formichella” och ”Gravid kvinna fick femton sparkar i magen av unga män”. Det här är således ett mansproblem”; Det handlar om hur vi skall kunna ändra vuxenförebilderna för våra pojkar och unga män. Våra förslag till åtgärder måste gå i den riktningen. Folkpartiet har nyss lagt fram en rapport om gatuvåld och kriminalitet, där det ges en lång rad förslag. Det gäller bl.a. att vi skall ha jourdomstolar för unga lagöverträdare, hårdare straffsatser vid upprepade brott, ökad skadeståndsskyldighet för vårdnadshavare när deras barn orsakar skada och skärpning av reglerna om en villkorligt frigiven person missköter sig. Det finns mellan tio och femton punkter med olika förslag till hur man skall 153 kunna motverka och komma till rätta med våldet. Jag rekommenderar Ragnhild Pohanka att läsa rapporten.

Herr talman! Jag ställde en konkret fråga till Ylva Annerstedt. Den gällde om Ylva Annerstedt vill ha kvar biografförordningen. Jag fick inget svar på frågan. Jag har inte på något sätt påstått att förhandsgranskning av videogram för privat bruk löser alla problem. Vi kan nog förmoda och hoppas — jag är för min del helt övertygad — att förhandsgranskningen kan bli ett bra och verksamt komplement till övriga insatser. Många olika insatser behövs. Föräldrarna har ett stort ansvar. I dagens läge arbetar dock oftast båda föräldrarna på dagarna. Det innebär att när barnen kommer hem från skolan är de ensamma. De springer över till kamrater och kan då få tillfälle att se typiska extremvåldsvideogram. Det leder till de här effekterna, som jag sade i mitt inledningsanförande. Med mitt resonemang vill jag visa att införande av förhandsgranskning skulle vara ett bra komplement till övriga åtgärder. Det behövs en mängd olika åtgärder. Det sades en hel del om det under förmiddagens särskilda våldsdebatt. Det skall jag inte upprepa nu. Samhället måste dock vidta flera olika åtgärder. Det här är en viktig och nödvändig åtgärd.
Herr talman! Jag vill betona att den stora särskilt anordnade våldsdebatten ägde rum i förmiddags. Nu har jag endast tagit upp den begränsade del av våldsfrågan som vi nu behandlar. Det är en mycket viktig del som behandlas i ett betänkande på några sidor med två reservationer. Det här kan vara ett viktigt verktyg när det gäller att minska de skadeverkningar som våldsvideogrammen för med sig. Det är självklart att det även kan överföras till andra ”kulturella” yttringar. Som jag sade i mitt huvudanförande är föräldrar och familjen förebilder. Man påverkas av vad som händer på skolgårdar och arbetsplatser och av den konsumtion av förebilder som bl.a. videotittandet utgör. I denna diskussion håller jag mig till frågan om videogrammen, granskningen av dem och dataspelen.
Herr talman! Jag har givit Birger Andersson ett svar i mitt första inlägg. Jag har yrkat bifall till utskottets hemställan och sagt att vi avvaktar de förslag som nu kommer från civildepartementet.

Herr talman! Timmen är sen, och jag skall koncentrera mig på några påståenden som framförts i debatten om videovåld och de svar på dessa som känns riktiga för mig. Samtidigt vill jag betona att här gäller samma förhål lande som i alla beslutsprocesser, att ingen kan göra anspråk på att sitta inne = Prot. 1989/90:26 med de enda rätta svaren. Det finns, som alltid, goda argument både för och 15 november 1989 emot. Men de här svaren känns mest rätt för mig. Låt mig kommentera på å je Åtgärder mot våldsståendena: de AR Det är föräldrarnas sak att trycka på knappen. skildringar i videogram m.m. Svar: Förvisso är det så. Men det finns föräldrar som är så utslagna när helgen kommer att de inte orkar engagera sig vare sig i var barnen eller var TV-knappen finns. Det finns ingen forskning som klart visar att våldsfilmer skadar barn. Svar: Det är en myt. En uppsjö av forskning visar att påståendet är fel. Här som alltid gäller att barn lär sig saker genom att titta på andra. Vi värnar om tryckfriheten. Svar: De fabrikörer som masstillverkar filmer av grövsta slag med våld och sadism befinner sig ljusår från de kulturarbetare vi vill värna om. Lagen kan inte övervakas. Svar: Inte heller lagen som förbjuder oss att slå barnen hemma kan övervakas. Den avsåg att med kraft ta avstånd från ett avskyvärt beteende. Lagen har lett till väntad attitydförändring. Censur är ett otyg. Svar: Instämmer! Ibland måste otyg accepteras för att en ond värld inte skall bli ännu ondare. Vi har accepterat ”otyget” vid offentlig visning. Barn och ungdomar ser våldsvideo vid privat visning. I konsekvensens namn bör vi acceptera förhandsgranskning också vid privat visning. För det är ju just barnen som vi vill skydda. Det räcker med en ansvarig utgivare. Svar: Det ger säkert i allmänhet en bra effekt. Men om man lyckas hitta någon ansvarig utgivare till de allra grövsta avarterna, är hans heder förmodligen redan så skamfilad att han struntar i om eventuella rester av heder ryker. Tilläggas kan också att videolagen delvis blev en flopp till stor del därför att domstolarna inte insett att barn verkligen tar skada av eländet. Domstolarnas insikt blir nog tyvärr inte större för att en ansvarig utgivare ställs till ansvar. Förhandsgranskning löser inte problemet. Svar: Ingen ensam åtgärd löser problemet. Men många åtgärder i samverkan kan ge resultat. Filmerna går att få tag i också om de är förbjudna. Svar: Det finns alltid ett samband mellan tillgång och konsumtion. En utvidgad förhandsgranskning stoppar inte filmerna helt. Men utbudet kommer att minska. Också det är värdefullt. Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Det har sagts i debatten att det är många socialdemokratiska kvinnor som vill ha en förhandsgranskning. Det är sant, och anledningen till detta förhållande kan man läsa om i motion K439: 155 ”Utgångspunkten för samhällets agerande i fråga om videogrammarknaden måste vara omsorgen om de svagaste i samhället, d.v.s. barn, ungdom och andra, som av olika skäl kan väntas vara särskilt sårbara.” Så börjar en motion som bl.a. jag har undertecknat. Samma utgångspunkt har vi också haft i det socialdemokratiska kvinnoförbundet när vi sedan början på 80-talet har krävt en allmän förhandsgranskning av videogram. Vad är det egentligen som händer när barn och ungdom i större och större utsträckning konsumerar videofilmer med spekulativa våldsinslag? Vi har försökt besvara den frågan i vår motion och funnit att respekten för människovärdet urholkas, att tvivelaktiga sexuella och rasistiska inslag skapar grogrund för uppfattningar som går emot de demokratiska och jämställda värden som de allra flesta av oss hyllar. Vi har också funnit att kommersiella, spekulativa krafter tar över en kulturpolitik som har till uppgift att engagera människor för förändring och förbättring. Resultatet blir ökat våld och ett utarmat torftigt samhälle, där människor blir politiskt passiva och struntar i sin omvärld. Det är dessutom de svagaste barnen som i första hand och allra mest påverkas och införlivar våldsbeteenden i sitt eget beteende. Risken är därför uppenbar att den redan stora klyftan mellan starka och svaga människor kommer att öka. Det socialdemokratiska kvinnoförbundet, liksom de som dagligen arbetar med barn och ungdom — förskollärare, socialarbetare, lärare, ungdomsledare och föräldrar — har länge utifrån egen erfarenhet varnat för den våldstillvänjning som videovåldet medför. Kravet på kraftfulla åtgärder växer i styrka och har i dag ett mycket brett folkligt stöd. Detta kunde man även läsa om i våldsskildringsutredningen. Herr talman! Som många har påpekat tidigare löser inte en förhandsgranskning av videogram alla problem. En god uppväxtmiljö innefattar så mycket mer. Det handlar om bra barnomsorg, sex timmars arbetsdag, fungerande skolor, kamp emot droger, och trygga föräldrar. Förhandsgranskning är dock ett sätt att tillmötesgå en stor opinion, och den ger dessutom effekt isak. Det har talats om olika tidsperioder under vilka denna debatt förekommit. Två år och tio år har nämnts. Jag struntar i hur många år det är fråga om. Vad jag vill säga är att vi socialdemokratiska kvinnor har väntat länge nog. Vi menar att vi inte har någon anledning att vänta på den regeringsberedning som utskottsmajoriteten nu hänvisar till. Riksdagen bör i dag kunna säga ifrån i denna fråga. Och det vi säger bör vara: Det är dags att införa en allmän granskningsplikt för videogram. I vår motion föreslår vi att riksdagen tar ställning till det lagförslag som var det ena av våldsskildringsutredningens förslag. Det anser jag fortfarande vore den snabbaste vägen fram. Jag yrkar därför bifall till motion 438. Reservanterna i utskottet har i stället valt att hos regeringen begära ett lagförslag. Målsättningen för oss motionärer och undertecknarna av reservationen I är dock densamma. Vid en eventuell omröstning kommer jag därför i andra hand att rösta för reservation 1.

Prot. 1989/90:26 Herr talman! Det gällde just skrivningen i reservation 1, som jag vill något 15 november 1989 beröra. Det är riktigt, som Margareta Winberg säger, att det finns ett förslag i en motion med Maj Britt Theorin som första namn. Vi har från centerns Rare mot WE sida väckt en partimotion, också med förslag till lag. Vi har formulerat reser =" TARRAr a vIGeo: gram m.m. vation 1 på det sättet att vi huvudsakligen stöder förslaget till lag. Det innebär att Margareta Winberg och övriga skulle kunna stödja reservation 1 redan i en första omgång, eftersom det är så små nyansskillnader mellan förslagen. Det finns många motioner där man direkt begär ett lagförslag av regeringen. Vi har från centerns sida i vår partimotion gått en kompromissväg för att få ett bredare stöd, och jag hoppas att vi kan få det stödet redan från början.
Herr talman! Jag försökte förklara skillnaden mellan förslagen, men jag vet inte om Birger Andersson uppfattade det. Vi menar alltså att det hade gått fortare att gå den väg som vi har föreslagit, nämligen att riksdagen här och nu antar ett lagförslag i enlighet med ett av de förslag som utredningen har lagt fram. Vi förstår att det förslaget inte vinner majoritet i kammaren, och därför säger vi att vi i den andra omröstningen kommer att stödja reservation 1.

Herr talman! Först skulle jag vilja instämma i föregående inlägg. Det var skönt att höra Margareta Winbergs engagemang i frågan, och det gör att man trots allt kan känna ett visst hopp om att det äntligen skall hända någonting. Det tycks finnas en och annan människa även i regeringspartiet som engagerar sig i viktiga frågor. Annars har jag suttit här och retat upp mig ganska mycket under debatten. Som förälder tycker jag att det som riksdagen och regeringen sysslar med är mycket märkligt. Jag är säker på att svenska folket i en folkomröstning skulle säga: Ta bort videovåldet! Vi vill inte ha det! Våra barn skall inte behöva se det, och vi skall inte behöva sitta på våra jobb och ha ont i magen när vi tänker på vad barnen gör, om de kanske sitter och ser på våldsvideo och vi när vi kommer hem får försöka lugna ner barnen därför att de mår så dåligt. Alla utredningar visar att barn mår dåligt av den här smörjan. Det är svagt av ansvariga i riksdag och regering att inte ta itu med problemet och fatta ett beslut så att videovåldet kommer bort. Jag undrar hur många barn som skall bli förstörda innan det kommer till handling. Man skyller på tekniska principer hit och dit och säger, som folkpartiet gör, att man inte tycker att modellen är den bästa, eller, som moderaterna, att man har en annan teknisk modell för att det skall fungera. Det är inte hållbart. Om vi tar vårt ansvar måste vi enas om att det trots allt finns en metod som vi kan pröva och se till att den får effekt. Så ställer vi oss bakom den även om vi innerst inne inte tror att det är den mest effektiva modellen. Det gäller att få uppslutning i frågan. När det gäller dataspelen är jag förvånad; det verkar inte som om utskottet 157 har förstått vad det är fråga om. Jag vet inte om det beror på att debatten på detta område inte har kommit i gång tillräckligt ännu. Utskottets svar i betänkandet är beklämmande, nämligen att ”ingripanden mot spridningen av dataspel kan få yttrandefrihetsrättsliga aspekter”. Vad menas med ”yttrandefrihetsrättsliga aspekter”? Är det yttrandefrihet att producera spel som i huvudsak konsumeras av barn mellan 9 och 15 år och som innehåller våldsinslag? I vissa spel tävlar man om hur många kvinnor man kan skjuta ihjäl eller hur många kvinnor man kan våldta. Det finns spel där vita figurer skjuter ihjäl svarta figurer — en klar rasdiskriminering, som jag ser det. Det finns många trevliga dataspel, och de flesta är säkert bra. Många ungdomar tycker att det är roligt att spela, och det utvecklar dem. Varför skall vi då tillåta att det finns en massa smörja bland spelen? Det finns absolut inte någon anledning att återigen göra en ny, lång utredning, som inte leder fram till något annat än att vi efter tio år konstaterar att en massa ungdomar har påverkats av någonting som vi aldrig hade behövt låta dem bli påverkade av. Jag tycker faktiskt att det är vårt ansvar att se till att det händer saker och ting och att man inte skall behöva vänta på utredningar i det oändliga. Det gäller att någon gång ligga före i handling, innan problemen har uppstått och innan det har konstaterats att ungdomar har fått det jobbigt både psykiskt och fysiskt på grund av att frågan inte har hanterats. Jag yrkar därför bifall till båda reservationerna. Jag hoppas att det finns tillräckligt många sunda människor i riksdagen som röstar enligt sitt samvete och inte enligt tekniska principer.